Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag vill självklart inte lägga skulden på de arbetslösa. Det är vi politiker som verkligen har ansvar för arbetsmarknadspolitiken. För drygt två år sedan gick Sverige ur en lågkonjunktur med ca 12 % arbetslöshet. Socialdemokraterna vann över de borgerliga i valet 1994 med löftet att minska arbetslösheten. I dag, ett och ett halvt år senare, är 12,8 % arbetslösa, detta trots en rekordstark högkonjunktur i industrin. Av löftet blev intet. De strukturella reformer som behövs i arbetsmarknadspolitiken har inte vidtagits. Nu kommer en ny Perssonplan med nya löften. Med mer utbildning och högre skatter skall den öppna arbetslösheten sjunka till 4 % till år 2000. Hur skall en politik som misslyckats i en högkonjunktur ge resultat i en lågkonjunktur? Att enbart tala om den öppna arbetslösheten är dessutom att lura sig själv, och man riskerar att det blir en lek med siffror. Om 100 000 arbetslösa börjar en utbildning är de inte längre arbetslösa enligt statistiken. Målet måste vara att minska den totala arbetslösheten, och då krävs en målinriktad utbildning i rätt sektorer. Cirka en miljon människor står i dag utanför arbetsmarknaden. Höga ersättningar i social och arbetslöshetsförsäkringar har minskat incitamentet att söka nytt jobb, och regelbundet framkommer det att höga ersättningar betalas ut till personer som arbetar svart. Trots detta väljer socialdemokraterna att diskutera en höjning av arbetslöshetsförsäkringen till 90 %. I dag kostar arbetslösheten totalt närmare 100 miljarder. Statsrådet erkänner att dagens stora problem är bristen på arbete. Men vore det då inte bättre att statsrådet använder sin energi och sina pengar till att reformera arbetsmarknadspolitiken så att fler nya jobb skapas i stället för att genom höjda ersättningar ytterligare permanenta arbetslösheten?

Fru talman! Jag skall börja med frågan om sambandet mellan hög arbetslöshet och hög ersättningsnivå. Det är ingen tvekan om att Margareta E Nordenvall i sin fråga insinuerar att arbetslösheten har ett samband med hög ersättningsnivå. Det är också vad hon sade i sitt anförande. 1990 hade Sverige kanske världens högsta sysselsättningsnivå, och vi hade också en ersättningsnivå i våra socialförsäkringssystem på minst 90 % av inkomsten. Det om något visar väl att om det bara finns efterfrågan på arbete så finns det också människor som vill ta jobben. Viljan och förmågan att arbeta är större i Sverige än i nästan något annat land i världen. När vi har haft god efterfrågan på jobb har det, även med mycket höga ersättningsnivåer, funnits människor som har varit beredda att pröva nya yrken och nya branscher i nya orter. Jag vill alltså å det bestämdaste avfärda alla resonemang om att arbetslösheten är ett resultat av att folk inte har tillräckligt med incitament för att söka jobb. lediga jobb. Ändå är det ganska bra ställt i det länet. Att tro att det är sambandet mellan arbetslöshet och ersättningsnivåer som är bekymret i Stockholms län, det tycker jag faktiskt är ganska naivt. Därför har regeringens politik inriktats på att skapa efterfrågan. Vi hade i fjol en exempellöst bra tillväxt. En del ekonomer redovisade en tillväxt på över
Fru talman! Anders Sundström börjar med att hänvisa till 1990. Ja, den öppna arbetslösheten var då låg. Men hur många människor fanns det i arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Jag vill tala om den totala arbetslösheten och inte, som Göran Persson gör, satsa på att sänka den öppna arbetslösheten. Det är den totala arbetslösheten vi skall tala om, och det är den vi skall sänka. Anders Sundström säger också att jag är naiv. Tack ock lov känner jag att jag är i gott sällskap. Det finns flera kända forskare - Layard, Ackum Agell m.fl. - som faktiskt har påvisat att det finns ett samband när det gäller hur lång tid arbetslösheten varar. Om man besöker Försäkringskassan för att se hur det fungerar kan man också få höra ett och annat. Tack och lov tror jag ändå att det är ett fåtal som arbetar svart samtidigt som de uppbär arbetslöshetsersättning.
Fru talman! Margareta E Nordenvall återkommer till resonemanget, att det stora problemet när det gäller arbetslösheten är att ersättningsnivåerna är för höga och att viljan att ta ett arbete därmed är för svag. Hon hänvisar också till Ackum Agell. Jag tycker att Margareta E Nordenvall skall resonera med den forskaren. Jag är rätt övertygad om vilket besked hon kommer att få. Det finns ingen seriös arbetsmarknadsforskare, inte i Sverige i varje fall, som säger att arbetslösheten är ett resultat av de höga ersättningsnivåerna. Det finns en och annan ekonomisk forskare, inom det ekonomisk-politiska området, som kan föra sådana resonemang, men ingen som specialiserat sig på arbetsmarknadsforskning. Arbetslösheten är ett resultat av svag efterfrågan, och jag tycker faktiskt att det är allvarligt när man för fram sådana här mot de arbetslösa såväl hotfulla som förnedrande påståenden som att det skulle vara de höga ersättningsnivåerna som är orsak till arbetslösheten.
Fru talman! En del av arbetslösheten beror på att det inte alltid finns incitament att söka arbete. En annan del av arbetslösheten beror på den arbetsmarknadspolitik som regeringen bedriver. Det jag påtalade var att man under en högkonjunktur icke har lyckats påvisa ett enda nytt arbete totalt sett.
Fru talman! Jag tror att vi rätt övertygande här har kunnat konstatera att sambandet mellan arbetslöshet och ersättningsnivåer inte är det som Margareta E Nordenvall beskriver. Arbetslösheten är ett resultat av för svag efterfrågan.
Vi har i dag en arbetslöshet på 12,8 %; den var 12 % för två år sedan. Detta tycker jag är anmärkningsvärt, och jag skulle ånyo vilja fråga: Är det inte bättre att arbetsmarknadsministern ägnar sig åt att ta fram en arbetsmarknadspolitik som leder till nya arbeten?
Vad har då regeringen gjort? Regeringen har ägnat mycket tid åt att försöka få ordning på statens finanser. Detta har varit rätt framgångsrikt, och tillväxten har varit stark i framför allt den exportledda industrin.
Avslutningsvis vill jag säga att arbetsmarknadsministern - snart kan vi kanske litet skämtsamt säga arbetslöshetsministern - väl måste ha litet nya idéer om hur arbetslösheten skall minskas. Den senast föreslagna Perssonplanen kan ju bara ses som ett sätt att använda skattemedel till att få frid i partiet och att permanenta arbetslösheten. Den utlovade julklappssäcken kommer bara att innehålla tomma paket. Hur skall man betala den höjda ersättningen?
1995 jämfört med 1994 är 61 000 jobb.

Att regeringen skulle ha suttit overksam är alltså inte en korrekt beskrivning. Det här är en mycket kraftig sysselsättningsuppgång.

Fru talman! Nu berömmer sig Anders Sundström igen för att ha tagit över från den borgerliga regeringen och säger att det är den nuvarande regeringen som har löst problemen med sysselsättningen. Men det vi såg i slutet av 80-talet och början av 90-talet var ett resultat av den socialdemokratiska politik som har drivits i över två decennier, där man i stort har använt den offentliga sektorn för sysselsättningspolitik. När man sedan av ekonomiska skäl tvingas banta den offentliga sektorn ser vi resultatet. Att säga att vi har orsakat arbetslösheten är alltså helt fel.

Fru talman! Karin Pilsäter har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att verkställighet av avlägsnandebeslut i framtiden kan ske under lugna och ordnade former, enligt barnkonventionens formuleringar om barnets bästa. Pilsäter syftar på verkställigheten av de s.k. Åselefamiljernas avlägsnandebeslut. Pilsäter uppger i sin fråga att avvisningen skedde under tumultartade omständigheter, medförde splittring av familjerna samt innebar att barnen utsattes för obehagliga upplevelser. Jag kan, som alla vet, inte diskutera ett enskilt ärende här i kammaren. Jag kan bara säga att ansvaret för att verkställa denna typ av beslut ligger hos polisen, och såvitt jag vet sköter polisen också den uppgiften mycket bra. I de fall personer väljer att själva inte medverka till att ett beslut verkställs skall det alltså ske med polisens hjälp. Polisen går då alltid in för att verkställigheten skall ske under så värdiga former som möjligt. Polisen måste dock även här, liksom inom sin övriga verksamhet, ha möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att inte hindras i sitt arbete. Jag ser alltså ingen anledning att vidta några åtgärder på detta område.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Blomberg för svaret. Det var inte det svar jag hade hoppats på, eftersom regeringen uppenbarligen inte anser att det finns anledning att göra något åt hur avvisning går till. Det här senaste fallet har upprört oss alla, men det har också mycket tydligt lagt i dagen att det finns mycket stora problem kring hur flyktingfrågorna skall hanteras och särskilt hur man hanterar barnen i de här sammanhangen. Principen om barnens bästa måste innebära att det i första hand är deras och inte föräldrarnas situation man tittar på. Leif Blomberg talar här om de fall då personer väljer att inte själva medverka, men i det här fallet inväntade man över huvud taget inte en kontroll av det. Polisen fick uppenbarligen besked innan avvisningsbeslutet togs, vilket inte är så vanligt och strider mot regeringens normala praxis. När man ser att polisen i det här fallet inte har agerat med barnens bästa för ögonen eller enligt de riktlinjer som uppenbarligen skall gälla borde väl regeringen ta intryck av det och kanske se över riktlinjerna. Detta måste ju vara regeringens ansvar.
Jag vill för säkerhets skull erinra om att vi här inte kan diskutera det enskilda fallet utan endast principerna.
Fru talman! Polisen har i alla dessa avseenden en grannlaga uppgift. Under 90-talet har 230 000 personer fått stanna i Sverige på olika grunder. Samtidigt har 80 000 personer avvisats. Man har alltså fattat beslut om att dessa inte har rätt att få stanna i Sverige på vare sig permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. I ett antal av dessa fall medverkar polisen vid avvisningen, och i de allra flesta fallen går dessa avvisningar mycket lugnt, städat och värdigt till. Men om jag får ställa en motfråga: Vad skall polisen göra om den som i princip själv är skyldig att lämna landet efter att ha fått ett avvisningsbeslut vägrar att göra detta och sätter sig till motvärn när polisen kommer? Vems vilja skall då råda? Är det den asylsökandes vilja att stanna i Sverige, eller är det polisens, som har att verkställa ett av myndigheter eller regeringen fattat avvisningsbeslut?
Fru talman! Nu var det jag som hade ställt en fråga. Min fråga handlar om hur regeringen tänker hantera det faktum att det i åtminstone ett specifikt fall men även i många andra har framkommit att det inte är barnens situation man i första hand haft för ögonen utan andra saker. Man har i det här sammanhanget inte väntat och sett vilka värdiga och vettiga lösningar vad beträffar avvisningen det skulle kunnat gå att komma fram till, utan man har gått in på en gång. Därför var frågan hypotetisk. Jag vill återkomma till det faktum att det måste vara regeringens ansvar att följa utvecklingen och att se hur det går till. När man då ser att det inte går till som det borde göra måste man fundera: Vad kan vi göra åt saken? Vilka nya riktlinjer kan vi komma med? Handlar det om utbildning, handlar det om nya direktiv för hur det skall gå till eller vad handlar det om? Det är detta som är själva frågan.
Fru talman! Det är ett tidigare fall som har fått särskilt stor uppmärksamhet. Sedan finns det andra som har fått en viss uppmärksamhet. Ett gällde flyktingarna i Alsike. I efterhand konstaterades det att polisen inte hade begått några felaktigheter utifrån de regler den hade att följa vid det tillfället. När detta togs upp i TV och tidningar fick man föreställningen att detta var en ganska dyster historia som polisen hade regisserat på ett klumpigt och felaktigt sätt. I efterhand kan man konstatera att så inte var fallet.

Fru talman! Jag måste tolka Leif Blombergs svar som att regeringen inte anser att det var några problem kring denna avvisning utan att dessa frågor alltid fungerar på ett bra sätt och att det inte finns någon anledning att fundera över hur man med barnens bästa för ögonen skulle kunna arbeta vidare och förbättra rutinerna.
Fru talman! Självklart är det problem och bekymmer. Jag har träffat ungdomar från Åsele som tycker att det var förfärligt att inte få säga hej och krama sina kamrater. Det finns naturligtvis många liknande berättelser om många andra olika fall. Det finns alltid en önskan om att det alltid skulle vara möjligt att få göra det. Men man måste ställa sig frågan - det måste även jag som regeringsledamot göra: Hur gör vi om personerna i fråga inte medverkar i beslutet - om de sätter sig på tvären eller om tillskyndande personer på olika sätt försöker hindra polisens verkställande enligt gällande svensk lagstiftning, vilken även Karin Pilsäter som riksdagsman har varit med att fatta beslut om? Detta är en oerhört grannlaga uppgift. Jag kan bara stryka under att detta i den stora majoriteten av fallen sker mycket fint, lugnt och värdigt, och det går mycket mänskligt och humant till i största allmänhet. Men det ser vi aldrig någonting av. Jag beklagar om människor har farit illa i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag har ingenting annat att tillägga än att regeringen uppenbarligen inte anser att det var något problem med denna avvisning trots att polisen stormade in mindre än en timme efter att beslutet fattades. Det kan ju i sak rimligen inte innebära att man har uttömt de andra möjligheter som skulle kunna finnas att låta detta ske under värdiga former. Men jag antar att det finns anledning att återkomma till frågor kring detta vid senare tillfällen.
Fru talman! Vi inte kan gå in på det enskilda ärendet här i kammaren, men jag vet att polisen i sådana här fall har gjort otroligt stora ansträngningar. Det har den gjort den här gången, och det gör den alla andra gånger också, i syfte att få en mycket fredlig och frivillig lösning där allt kan ske i ordnade former. Det är alltid ambitionen. Ibland går inte det. Men jag är inte säker på att jag kan lasta polisen för detta.

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att minska användningen av s.k. inre flyktalternativ som motiv för utvisning. Maggi Mikaelsson åberopar den flyktingpolitiska kommitténs betänkande där man skriver: "Ett inre flyktalternativ kan anses föreligga om den flyende ges möjligheter att leva i en del av hemlandet där han kan få såväl skydd mot förföljelse som möjlighet till försörjnig och rörelsefrihet." Maggi Mikaelsson anför vidare att EU:s ministerråd därefter fattat beslut om en gemensam ståndpunkt om harmonisering av tolkning av Genèvekonventionens flyktingdefinition. I denna tas det inre flyktalternativet upp som en grund att vägra skydd utan några krav på möjlighet till försörjning och rörelsefrihet. Jag vill erinra om att den gemensamma ståndpunkten som EU:s ministrar antagit rörande tolkningen av vissa bestämmelser i flyktingkonventionen inte är rättsligt bindande för medlemsstaterna. Den innehåller minimivillkor för riktlinjer för tillämpning av kriterier för tillerkännande av flyktingstatus och utgår från Regeringen har ingen anledning att vidta några åtgärder för att minska användningen av det inre flyktalternativet som motiv för utvisning.
Fru talman! Jag skall be att få tacka invandrarministern för svaret. Jag är inte nöjd. Tvärtom är jag ganska besviken över detta svar. Det är alldeles uppenbart att den tydliga signalen som vi har fått i Sverige under den senaste tiden, trots att dessa direktiv är att anse som minimidirektiv, är att Sverige ämnar tillämpa den mest minimala tolkningen av dessa direktiv. Användningen av alternativet inre flyktalternativ har ökat i Sverige ganska mycket under senare år och är numera en vanlig orsak till att utvisa människor. Själva begreppet är motsägelsefullt - inre flykt. Man godtar alltså att människor behöver fly eller hålla sig undan myndigheterna i det land de är utvisade till. Det borde i sig vara skäl till att de inte skulle behöva bli utvisade. Det är oroande att detta används alltmer frekvent. Det finns flera exempel, t.ex. en ensamstående mamma som har utvisats till Peru med handikappade barn med motiveringen att om man inte kan vara där man hör hemma så får man gömma sig någon annanstans. Det finns uppmärksammade fall, men vi skall kanske inte diskutera detaljerna här i kammaren. Det finns emellertid stor anledning att vara oroad över detta. Sverige att den nuvarande tillämpningen av begreppen "säkert första asylland" och "inre flyktalternativ" kan komma att undergräva asylrätten. Han framförde önskemål om att den nya utredningen får i uppdrag att se över detta. Detta har man också gjort och då kommit fram till att det skall ställas större krav än de minimikrav som man har kommit överens om i ministerrådet. Jag skulle vilja fråga invandrarministern om han inte delar Kotsalainens oro för att detta med inre flyktalternativ undergräver asylrätten.
Fru talman! UNHCR har i sin rekommendationsbok skrivit in detta, och man har fattat beslut i enlighet med av UNHCR rekommenderade skrivningar och tolkningar. Sverige tillämpar denna regel generöst i dag i den meningen att man ställer stora krav på vad man menar med ett inre flyktalternativ. Vi vet att väldigt många människor i dag har möjligheter att få skydd i en annan del av sitt land än den som man kanske vistas i. Jag tycker att det kan finnas skäl att påpeka att det i dag i t.ex. Bosnien finns väldigt många som befinner sig på inre flykt. De finns på andra ställen än där de har bott och levt och helst skulle vilja leva. Men de har alltså fått skydd i andra delar av landet. På samma sätt går det att få i en lång rad andra länder. Om hemlandet inte kan erbjuda en människa skydd enligt konventionen då har han eller hon rätt att få asyl i något annat land. Den mänskliga rättigheten finns. Men om det egna landet kan skydda denna människa i en annan del av landet, då är det en acceptabel lösning. Detta kan vara fallet när det gäller t.ex. syrianer från sydöstra Turkiet, där det har funnits en del sådana fall där det kan finnas ett inre flyktalternativ med en bättre och drägligare tillvara i största allmänhet också från konventionens utgångspunkter.
Fru talman! Då skulle jag vilja fortsätta att utveckla frågan när det gäller situationen för kurder. Anser invandrarministern att kurder kan räkna med att det inre flyktalternativet är tillämpligt för kurder som kommer från t.ex. Turkiet, Irak och Iran? Det är ju allmänt känt att situationen för kurderna är svår i alla dessa tre länder. Det finns en parlamentariker i Turkiet, en kurdisk kvinna som heter Leyla Zana, som skall sitta fängslad i 15 år just för att hon klart har uttalat att hon är kurd och för att hon kräver rättigheter för kurderna. Hennes man har varit borgmästare i Diyarbakir. Han kan bekräfta det som Amnesty och många kurder som har sökt asyl i Sverige har vittnat om. Situationen är nämligen inte säker någonstans i Turkiet i dag. Vid en titt på östra Turkiet är det alldeles uppenbart. Men jag skulle vilja hävda att inte heller Istanbul, Ankara eller någon av de storstäder som används som alternativ är säkra. Kan man säga att inre flyktalternativet kan användas för turkiska kurder?
Fru talman! Det kan man, i vissa situationer. Men det sker efter genomgången av ärendet i fråga. Det sker individuellt och det är en bedömning utifrån det enskilda fallet - inte från några andra utgångspunkter. Man kan inte ta den typen av beslut i fråga om grupp, men bedömningen är att man alltså kan få det. Sverige har tagit emot ett antal kurder från Turkiet. Det exakta antalet har jag inte i huvudet, men det är ungefär 1 500 eller ett par tusen personer som under 90-talet fått uppehållstillstånd i Sverige. Andra har naturligtvis kommit hit och sökt asyl för att få stanna här, men de har bedömts ha möjlighet till skydd i sitt eget land och har alltså avvisats från Sverige. Däremot har vi hållningen till Irak exempelvis - för kurderna i de norra delarna av Irak har situationen varit mycket svårare. Väldigt många kurder därifrån har fått uppehållstillstånd i Sverige, därför att det inte varit möjligt att över huvud taget hitta ett internflyktalternativ i det landet.
Fru talman! Invandrarministern säger att man inte kan betrakta kurder som grupp, men bevisligen är kurder en enhetlig folkgrupp som i många år funnits i det här området. De fanns där långt innan det fanns nationsgränser mellan Iran, Irak och Turkiet. Många kurder har ju fått uppehållstillstånd i Sverige, men det är också så att reglerna har skärpts. Det har blivit svårare. Kan det vara på det sättet att den som för några år sedan kom till Sverige och fick asyl i dag vägras asyl om motsvarande skäl finns, därför att vi i dag har en annan syn på vad som är skäl för att få uppehållstillstånd och att man i stället utvisas/återförvisas till Turkiet med hänvisning till inre flyktalternativet som grund?
Fru talman! Politiken förändras över tiden, men det gäller också sammansättningen av de skäl som personer åberopar för att få stanna i Sverige. Det varierar alltså högst väsentligt. Det är klart att kurderna är en folkgrupp. Det inser jag, men det var inte det som jag pratade om. Jag pratade om att varje människa som kommer till vårt land får en individuell prövning. Vissa bedöms ha skyddsbehov. Andra får stanna på andra grunder. En del får avvisningsbeslut, därför att det inte funnits så starka skäl att det väger för ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det här är bakgrunden. Det är lätt att säga att politiken har skärpts, men det har den inte på de här områdena. Däremot kan bedömningen av situationen vara annorlunda från tid till annan beroende på utvecklingen. Det kan ju också bli så att fler får stanna därför att situationen har förvärrats eller att färre får stanna därför att situationen har blivit bättre. Någon sådan medveten politik finns emellertid inte så att det här skulle ha skärpt politiken i något avseende.
Fru talman! Man kan undra om kurdernas situation i Turkiet har förbättrats, eftersom det nu är vanligare att människor återförvisas - även om det finns skäl som för några år sedan kunde ge uppehållstillstånd i Sverige. Kurderna som grupp förföljs. Man tillåts inte använda sitt språk. Man tillåts inte använda sina namn och man riskerar förföljelse varhelst man befinner sig inom landets gränser. Visserligen skall varje människa ha rätt att få sin sak prövad. Men om man tillhör en grupp, vilken är förföljd i det egna hemlandet, borde det vara ett skäl som vägs in i bedömningen. Jag vidhåller att situationen för de kurder som i dag flyr från Turkiet är inte bättre nu jämfört med hur det var för några år sedan. Däremot har det blivit mycket svårare att få uppehållstillstånd i Sverige.
Fru talman! Möjligen beror det på att man har svagare skäl - det kan ju vara så. Jag har inget annat svar att ge än att vi inte har skärpt politiken. Det kan ju också vara fråga om skälsammansättningar, som man säger. Maggi Mikaelsson vet att man i flyktingpolitiken enligt Genèvekonventionen inte kan göra annat än att pröva i de individuella fallen. Det är tur att det skall vara på det sättet. Därmed får varje individ/varje ärende sin egen prövning. Befinns man ha skyddsbehov, får man uppehållstillstånd i Sverige. Man får asyl - det kan också finnas andra grunder. Detta sker individuellt och det är väldigt viktigt. Man får inte blanda ihop begreppen och säga att en folkgrupp kan ha det svårt. Men det innebär inte att alla i den folkgruppen därför är förföljda överallt, exempelvis i Turkiet. Det har varit vår politik att hantera frågorna på det sättet. Om man alltså någonstans i sitt eget land kan få ett skydd som kan sägas vara acceptabelt, så kan man stanna där. Då behöver man inte vara i ett tredje land.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av offentliggörandet av rapporten från svenska ambassaden i Ankara om avvisningen av de två kurdiska familjerna. Frågan har formulerats på ett sätt som ger ett intryck av att Rose-Marie Frebran inte känner till de bestämmelser om offentlighet och sekretess som riksdag och regering har lagt fast. Det finns därför skäl att helt kort informera om de regler som gäller. Det finns två grundläggande saker som skall prövas när ett departement eller en myndighet får en förfrågan om att få ut en allmän handling av det här slaget. Det första är om ett offentliggörande av innehållet kan störa Sveriges relationer till annan stat eller till någon internationell organisation. Det andra är om ett offentliggörande av innehållet kan innebära skada för enskild person. Rapporten inkom till Arbetsmarknadsdepartementet i förra veckan utan att vara hemligstämplad från ambassaden. Arbetsmarknadsdepartementet konstaterade, efter sedvanlig prövning - i det här fallet efter samråd med Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet - att det inte fanns någon grund att hemlighålla rapporten. Arbetsmarknadsdepartementet var därför enligt lag skyldigt att på begäran av journalister lämna ut handlingen. Jag vill här i kammaren göra alldeles klart att jag upplever Rose-Marie Frebrans påstående om att jag spritt felaktiga uppgifter som riskerar att spä på fördomar om flyktingar och invandrare som fullständigt ogrundade. Jag gör naturligtvis inte någon egen bedömning av sanningshalten i uppgifterna i rapporten om den summa pengar som familjerna påståtts ha medfört. Om detta vet jag naturligtvis själv ingenting, eftersom jag inte var med under resan. Att behandla uppgifter om utländska medborgares personliga förhållanden annorlunda än svenskars vore verkligen att spä på fördomar som kan finnas. Mitt svar till Rose-Marie Frebran blir därför att jag också i fortsättningen tänker följa svensk lag i mitt uppdrag som invandrarminister.
Fru talman! Jag vill pliktskyldigast tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den, som jag vill säga, tragiska Åseleaffären har flera dimensioner och väcker en mängd frågor. Det är naturligtvis mycket som har med själva beslutet och med förberedande åtgärder före beslutet att göra - genomförandet av avvisningen osv. Men jag har valt att inrikta min fråga på spridandet av felaktiga uppgifter. Jag konstaterar att det i svaret från regeringens sida inte finns någon som helst ånger för att man varit med om att sprida felaktiga uppgifter. I stället har det varit självklart - naturligtvis är ett uttryck som återkommer flera gånger - att sprida de här uppgifterna. Jag beklagar detta djupt och känner mig besviken, inte minst som svensk medborgare. Genom att uppgifterna i rapporten både bildligt och bokstavligen har kablats ut över hela landet - faxarna på Arbetsmarknadsdepartementet har gått på högvarv - är det just grovt felaktiga uppgifter som har spritts. I sämsta fall utgör detta en fara för de utvisades liv. I bästa fall riskerar de "bara" trakasserier och andra otrevligheter. Man hoppades naturligtvis på minskad kritik mot regeringens agerande genom att komma med de här uppgifterna och spä på fördomar mot flyktingar. Med det menar jag att många skulle få uppfattningen att flyktingar lever i högönsklig välmåga, på rundhänta bidrag från skattebetalarna. Hur kunde denna rapport, med denna för dessa människor astronomiska summa, betraktas som något som inte skulle innebära skada för enskild person om man offentliggjorde den? Detta kan jag inte förstå med bästa vilja i världen. Hur har man resonerat på departementet?
Fru talman! För det första beklagar jag om någon har kommit till skada på grund av de här uppgifterna. Vad som är rätt och fel är väldigt svårt att avgöra. Vi får en rapport från en ambassad ute i världen med vissa uppgifter. Det är inte alls ovanligt. Tvärtom är det väldigt vanligt att dessa rapporter inte är hemligstämplade, utan att de innehåller sådana uppgifter som i enlighet med offentlighetsprincipen bör vara tillgängliga för en bredare allmänhet, om någon önskar ta del av dem. Om man tycker att det är journalistiskt intressant kan man gå in och titta i dem och ha dem som underlag för att göra journalistik av dem. Det är den rätten och den möjligheten vi skall ha, att ha en full öppenhet, som ligger till grund för de beslut som vi har att fatta i enlighet med den lagstiftning som vi själva - bl.a. Rose-Marie Frebran och hennes kolleger i riksdagen - har varit med om att besluta. Det är ju på den grunden vi har det här. Sedan kan man alltid diskutera innehållet. Jag tycker att det är oerhört viktigt att jag - jag vill påpeka det - inte var med på denna resa. Jag kan inte gå in och bedöma vad som är rätt och fel i en ambassadrapport. Det finns inga förutsättningar för att göra det. I det här fallet bedömdes läget vara sådant att rapporten inte innehöll något som på något sätt skulle kunna vara av den karaktären att det berättigar en hemligstämpel.
Fru talman! Statsrådet hänvisar till sedvanlig prövning på Arbetsmarknadsdepartementet. Enligt uppgift kom faxet från ambassaden kl. 11 på förmiddagen till departementet och kl. 12 faxades detta budskap ut över hela landet. Under denna timma skedde denna sedvanliga prövning med tre departement inblandade. Detta var alltså en seriös prövning där man noga funderade på om uppgifterna kunde skada enskild person om de kom ut. Jag kan inte med bästa vilja i världen - jag säger det igen - tro på seriositeten i detta. Jag tycker att bedömningen att detta inte skadar enskild person är helt orimlig. Jag tycker också att det är märkligt med denna kritiklösa hållning till uppgifterna i ambassadrapporten. Varför var det inte möjligt att fundera över om det här var rimliga summor? De är ju fullständigt orimliga för de flesta tänkande människor i det här landet.
Fru talman! Som jag sade kommer det mängder av rapporter inom olika ämnesområden från våra ambassader. Väldigt många är referat. De innehåller inga ställningstaganden, utan man refererar ett händelseförlopp och saker som har sagts, och man får en bild av det. Den kan sedan vara mer eller mindre korrekt i förhållande till verkligheten. Det är inte alltid ambassaderna kontrollerar det, om man gör ett referat av i detta fall när ett antal personer kommer till Turkiet och vad som då händer, och sedan refererar det samtal som utspelar sig. Det får ju stå för dem som har deltagit i det samtalet och den som har skrivit rapporten. Vad som är rätt och fel i det här vet inte jag. Jag kan inte värdera det. Jag vet inte det, därför att jag själv inte har sett det. Jag kan bara höra att det finns olika uppgifter om vad som kan vara korrekt eller inte i den här rapporten.
Fru talman! Statsrådet skriver när det gäller sanningshalten i uppgifterna: "Om detta vet jag naturligtvis själv ingenting". Nej, saknar man en realistisk bild av asylsökandes och flyktingars verklighet, då kan jag förstå att man kan uttrycka sig på det sättet. Att det inte ringer en klocka när man ser en sådan uppgift tycker jag är otroligt märkligt. Jag kan bara dra slutsatsen att när de tre departementen har överlagt med varandra i den här frågan har detta icke diskuterats. Att offentliggörandet av detta skulle kunna bli till skada för de inblandade enskilda personerna har icke diskuterats. Därmed kan jag inte se att prövningen heller har varit sådan som den borde ha varit i lagens mening.
Fru talman! Jag har inte mycket mera att säga, men jag kan säga att prövningen har varit helt i enlighet med den lag vi har. Det har varit mycket kompetenta jurister inkopplade i det här, från UD, där man är van vid den här typen av verksamhet, från mitt departement och från Justitiedepartementet. Större sakkunskap på området får man leta efter, men det är möjligt att de inte kan slå Rose-Marie Frebran på detta område.
Fru talman! Jag konstaterar att kritiklösheten är mycket stor. De som har varit inblandade har antagligen inte gått i den svenska skolan på de senaste 20 åren i alla fall. Numera växer, tack och lov, människor upp i det här landet som tänker kritiskt när de tar del av olika uppgifter. Jag konstaterar tyvärr att vi i fortsättningen kan räkna med att sådana här olycksfall i arbetet kan inträffa, och att departement kan sprida grovt felaktiga uppgifter. Statsrådet beklagar om någon har kommit till skada. Statsrådet beklagar inte, och har inte med ett ord i den här debatten beklagat, att grovt felaktiga uppgifter har spritts, utan beklagar bara om möjligtvis någon har kommit till skada. Jag beklagar detta och är mycket förvånad.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Försäkringskassan skall ha nödvändiga resurser att tillgå under den tid som den nya pensionsreformen genomförs. Bakgrunden är det förändringstryck som Försäkringskassan i nuläget befinner sig under och de effektiviseringskrav som ställs på den. I enlighet med riksdagens beslut våren 1995 avses lagstiftningen för det reformerade ålderspensionssystemet träda i kraft den 1 januari 1997. Utbetalning av pension enligt de reformerade reglerna skall dock ske först fr.o.m. den 1 januari år 2000. Den fortsatta beredningen av pensionsreformen bedrivs i huvudsak inom Socialdepartementet inom ramen för den s.k. genomförandegruppen och sker i samråd med andra departement och berörda myndigheter. Under 1995 har departementspromemorior om lag om inkomstgrundande ålderspension, vissa frågor avseende allmänna egenavgifter samt utvidgad avgiftsskyldighet vad avser ålderspension m.m. upprättats och remitterats. Vidare har ett uppdrag lämnats till Riksförsäkringsverket att vidta förberedelser för det reformerade ålderspensionssystemet. Jag vill framhålla vikten av att reformen genomförs på ett effektivt och riktigt sätt. Jag är medveten om de stora krav som ställs på försäkringskassorna med den snabba förändringstakt som har rått under senare tid. Det är också viktigt att försäkringskassorna får så bra förutsättningar som möjligt för att klara genomförandet av reformen. Avsikten är att en proposition rörande det nya ålderspensionssystemet skall läggas sommaren 1996. I propositionen avses frågor om genomförandet av reformen samt kostnader och finansiering att behandlas.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret, även om jag hade hoppats att det skulle vara mer svar på den fråga jag hade ställt. Vi är naturligtvis medvetna om statens mycket ansträngda finanser, och vi är faktiskt skyldiga, samtliga politiker, att ta ansvar för dem. Men om vi här i riksdagen beslutar om vissa justeringar - och de är ofta lägre än vad folk har varit vana vid - är det väldigt viktigt att genomförandet blir bra. Som jag också har tagit som exempel i min fråga har 60 tjänster av 360 redan försvunnit i Kalmar län, där jag själv bor. Detta trots att Försäkringskassan har fått nya uppgifter i form av assistansersättning, bostadsbidrag och en hel mängd andra saker. Vi har inte heller sett att tekniken har gjort det enklare för försäkringskassorna att arbeta. Redan nu känner man oro, och jag tror att det finns oro överallt när det gäller försäkringskassorna, inte för att de vill gnälla eller för att de inte vill vara med och spara, utan för att de vill göra ett bra jobb i enlighet med regeringens direktiv. Jag vill då fråga om de sista fyra raderna som sjukvårdsministern har i sitt svar, om att det skall läggas fram en proposition under 1996. Kommer den också att innehålla extra resurser till försäkringskassorna för genomförandet?
Fru talman! Jag har ingen som helst annan uppfattning än Chatrine Pålsson vad gäller frågan om att genomförandet bör bli bra. Det är en förutsättning för att stora reformer över huvud taget skall landa på ett rimligt sätt, och pensionsreformen hör definitivt till avdelningen mycket stora reformer som kommer att kräva mycket resurser och mycket insatser. Det sker dessutom en mängd andra förändringar i de system som försäkringskassorna har att administrera. Försäkringskassorna har alltså redan nu ett mycket omfattande förändringsarbete och kan förvänta sig stora nya förändringar framöver. Därför är också organisationen i försäkringskassorna under utredning, och i varje större reform som nu görs på det här området tar man upp frågor om hur administrationen skall klaras. Självklart är det dessutom mycket viktigt att administrationen av en verksamhet under så stark förändring som försäkringskassornas hålls under stark uppsikt och att man ser seriöst på behovet av resurser.
Fru talman! Det här är en mycket bra signal ut till verksamheten. På senare år har försäkringskassorna fått litet nya uppgifter, som kräver engagemang, vilja och framtidstro. Jag tänker på rehabilitering av människor, på arbete på olika ställen tillsammans med sjukvården i projekt för att få ned sjukskrivningstiderna osv. Man måste under sådana förhållanden på försäkringskassorna ha en arbetsmiljö som ger möjlighet för personalens engagemang och kreativitet att blomma ut. Om personalen ständigt känner sig missnöjd och har en svår och stressig situation, finns det en stor risk för att dessa projekt går omkull. Jag vill fråga om statsrådet delar detta mitt synsätt.
Fru talman! Det dilemma som försäkringskassorna liksom många andra administrationer för närvarande befinner sig i är att det samtidigt som mycket händer och stora krav ställs finns ett generellt besparingskrav också på den statliga administrationen. För försäkringskassorna är det mindre klart uttalat och fastlagt än för de flesta andra administrationer, just på grund av att det händer så mycket. Inte minst med hänsyn till den organisationsutredning som för närvarande arbetar är det ännu inte riktigt klargjort exakt hur besparingskravet fram till 1998 för försäkringskassorna skall se ut. Vi ämnar därför återkomma i frågan.
Fru talman! Jag har inte i någon tidning läst att man från de ansvariga för försäkringskassorna har sagt att man inte är beredd att vara med om att spara. Man har tvärtom sagt att man naturligtvis skall hjälpa till med det. Men när jag ser att verksamheten blir lidande och att man inte klarar upp att leva upp till regeringens mål, känner jag att jag som politiker måste vara lyhörd för det som sker. Samtidigt kan vi trots kortsiktiga besparingsvinster få en på sikt högre kostnad, om vi inte tar allvarligt på synpunkterna från de människor som kan arbetet och inte prövar dem seriöst. Jag ser det så att vi som politiker mer och mer måste få en birelation ute i verksamheten. Det som vi beslutar här har inte någon funktion förrän det skall genomföras. Det är då som vi märker att det betyder något.
Fru talman! Naturligtvis är det viktigt att verksamheten inte blir lidande. Jag vill ändå säga att försäkringskassorna har visat en väldig förmåga att klara av det snabba förändringsarbete som de har haft att genomföra utan att verksamheten blir lidande. Jag skulle vilja påstå att det sker en ganska remarkabel utveckling i försäkringskassornas arbete under denna process, som är så full av förändring. Men det är naturligtvis ändå mycket viktigt att man håller ögonen på dessa frågor. Det finns dessbättre också utrymme för ganska stora rationaliseringar i försäkringskassorna. De har mycket gamla datasystem, är dåligt datoriserade och kommer t.ex. att få en väldig nytta av den modernisering av datorerna som pensionsreformen kommer att innebära. Detsamma kan sägas gälla också för de andra reformerna. Detta är ett gyllene tillfälle att skapa rutiner med hjälp av ny teknik, som också kan bidra till att resurserna blir effektivt utnyttjade.
Fru talman! Jag kan då bara med glädje konstatera att Anna Hedborg visar en öppenhet i dessa frågor. Jag hoppas också att moderniseringen av den tekniska utrustningen skall kunna genomföras. Men även för att detta skall få genomslag krävs det ordentligt med resurser. Jag vill tacka Anna Hedborg för den här debatten.
Fru talman! Jag är övertygad att vi kommer att återkomma till frågor om administrativa resurser, datorisering, registerlagar och andra spörsmål som är av vikt för att försäkringskassorna skall kunna utföra sitt viktiga arbete på ett effektivt sätt.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka omedelbara åtgärder som regeringen avser att vidta för att garantera boendemiljö och annan miljö vid bl.a. Kontinentalbanan i samband med Öresundsprojektet. Regeringen har fått för prövning enligt miljöskyddslagen dels delfrågor beträffande själva bron, dels utbyggnad av Kontinentalbanan, dels anslutningsvägarna från brofästet, den s.k. delsträcka 1. Ärendena är under handläggning. I regeringens kommande beslut i dessa ärenden kommer regeringen att redovisa vilka skyddsåtgärder som måste vidtas för att skydda miljön. Beträffande delsträcka 1 har Koncessionsnämnden fastställt en rad villkor för tillståndet inkluderande skyddsåtgärder för boendemiljö och annan miljö. Tills vidare gäller dessa villkor. Därutöver har tillsynsmyndigheten bemyndigats enligt 20 § miljöskyddslagen att fastställa vissa ytterligare villkor. Eftersom ärendena för närvarande bereds inom regeringskansliet är jag inte beredd att nu ytterligare kommentera frågan.
Fru talman! Jag tackar för svaret och tror att miljöministern och jag har samma ambitioner när det gäller en god miljö i Malmö och i Sydsverige i övrigt. Det som hanteringen gäller är - låt mig säga så - den otäcka bro som tycks vara på väg att komma allt längre mot sin fullbordan. Det gäller också de transporter som Sverige behöver få utförda för att nå ut med gods till kontinenten. Precis som miljöministern säger behövs det en helhetslösning av dessa frågor. Jag undrar till att börja med om miljöministern har samma syn på helhetslösningen som kommunikationsministern har. Är det alltså samma ambitioner som driver de olika delarna av regeringen? Min andra fråga är om inte miljöministern tror att det går att stanna upp ett ögonblick och tänka efter, så att man kan konstruera påfarterna och möjligen också bron så att det blir bättre överensstämmelse med miljöambitionerna. Som det nu verkar kommer det att gå tungt gods genom centrala Malmö på järnväg, och detta kommer att fortsätta under många år framåt. Samtidigt projekteras och diskuteras en citytunnel, genom vilken det såvitt jag begriper skall gå både godstrafik och persontrafik. Allt det här innebär, fru talman, att man gör ont värre. Man har sett till att det blir en bro, med alla de miljöproblem som i sig följer med en sådan, och just nu verkar det som om många saker pekar åt fel håll också i den svenska anslutningen.
Fru talman! Både miljöministern och kommunikationsministern tycker att det är viktigt att vi får en bra miljö i södra Sverige och även att vi får järnvägstrafik på bron. Jag beklagar mycket att man inte tidigare har gjort klart hur man skall ansluta järnvägen till Men gjort är gjort, och det gäller nu att se till att det verkligen blir en bra och offensiv järnvägssatsning för framtiden. Jag tycker att det blir litet defensivt att begära time out, att ta en paus. Det är bättre att vi försöker hitta bästa möjliga järnvägslösning. Mitt budskap till regionen när jag var där nere häromveckan var att det är viktigt att man i regionen tittar på vad som är viktigast i de olika projekt för framtiden som man har fört fram. Är det vägen, ringleden, är det yttre godsspåret eller är det citytunneln? Jag skall väl inte sticka under stol med att jag som miljöminister tycker att det är mycket positivt att en diskussion nu förs om att flytta pengar från vägsatsningen till järnvägssatsningen. Sedan tror jag att diskussionen bör fortsätta om vad det är mest bråttom med och hur man skall finna en lösning för godstrafiken. Kan det ske genom citytunneln eller skall man satsa på det yttre godsspåret? Men för att det inte skall bli ökade miljöproblem runt Öresundsbron tycker jag att en offensiv järnvägssatsning är det allra bästa vi kan göra nu.
Fru talman! I huvudsak delar jag just den bedömningen att en offensiv järnvägssatsning är riktig. Men här finns några problem. Den tunga godstrafiken ut ur Sverige kommer med all sannolikhet att gå via Trelleborg och Ystad, vilket den bör göra. Den har ingen anledning att gå de 17 extra milen via Köpenhamn bort till Jylland och ned genom "hjärtinfarkten" höll jag på att säga, jag menade trafikinfarkten i Hamburgområdet. Jag tror inte att svensk godstrafik kommer att gå den vägen. Kommer den inte att gå den vägen, minskar behovet av att bygga eller snarare agera i fråga om järnvägssträckningar i Malmö. De skulle syftat till att föra ut godstrafiken på bron, men skulle innebära mycket stora boendemiljöproblem i Malmö. Då tror jag att det är riktigare att skyndsamt se till att det kommer ett yttre godsspår i Malmöområdet, som leder ned trafiken till de hamnar där den bör finnas och därigenom räddar Malmömiljön. Men då tror jag att det är bråttom, fru talman. Man måste agera innan planeringen och utbyggnaden har gått för långt.
Fru talman! Oavsett hur mycket gods som går via Malmö och hur mycket gods som går via Trelleborg är det viktigt att man har järnvägsmöjligheter båda vägarna. Där vill jag gärna att man i regionen fortsätter att diskutera vad man prioriterar mest just nu och vilken lösning som är bäst för att få så mycket både person och godstrafik som möjligt på järnväg. Därför vill jag att de fortsätter att diskutera yttre godsspåret kontra citytunneln. Vad är viktigast? Måste man ha båda? I så fall måste vi också se på finansiering. Kontinentalbanan får man väl använda under en övergångsperiod, men göra det med så bra miljöbestämmelser som möjligt. Min avsikt är att vi, samtidigt som regeringen fattar beslut vad beträffar kontinentalbanan, också skall kunna presentera den mer långsiktiga järnvägslösningen för regionen, så att de som bor längs kontinentalbanan skall kunna se hur många år trafiken kommer att fortsätta på kontinentalbanan och vad som blir den långsiktiga lösningen.
Fru talman! Det senaste tycker jag är ett bra besked i den delen att samtidigt eller innan beslutet om kontinentalbanan fattas kommer det, som miljöministern säger, ett fast beslut om planeringen i sin helhet kring järnvägen. Om det blir på det sättet är det naturligtvis på sitt sätt utmärkt. Problemet med kontinentalbanan är att Koncessionsnämnden, som lämnat ärendet till regeringen, har sagt nej till att flytta över den trafik som i dag går mellan Helsingborg och Köpenhamn till kontinentalbanan just för att det skulle störa boendemiljön så mycket. Jag tycker att det för övrigt är ett riktigt ställningstagande. Men jag tror nog inte som miljöministern att de som tänker i regioner är de rätta att balansera de här frågorna. De vill gärna ha en citytunnel, kanske i tron att detta skulle kunna medverka till att lösa Sveriges ambitioner när det gäller att föra ut gods via järnväg till kontinenten. Detta stämmer inte riktigt. Jag skulle vilja varna miljöministern för satsningen på citytunneln. Satsa på det yttre spåret i stället och ge klarsignal tidigt och tydligt, tycker jag.
Fru talman! Vi kommer att fortsätta beredningen av det här ärendet och vi kommer inte att ha några förutfattade meningar. Vi kommer att för ögonen ha en så bra godstrafik och persontrafik som möjligt på järnvägarna i södra Sverige, gärna på bekostnad av vägtrafiken.
Fru talman! Det sistnämnda är musik för öronen. Det är naturligtvis det rätta sättet, att flytta över från väg till järnväg. Men även järnvägen innebär ju miljöproblem. Det ser man när man tränger djupare in i frågan. I det här fallet är det boendemiljöproblem. Skälet till att jag har tagit upp frågan på det här sättet är att om man är där nere märker man att människorna som bor kring den här banan lider. Jag vet att miljöministern också har varit där och tittat. Jag tycker att det lilla riskmomentet i det här är att bron byggs ut i Öresund, planeringen fortgår och det hela stelnar och cementeras i någonting som har att göra med ett gammalt krampaktigt förhållningssätt till Öresundsbron. Det har alltså inte sitt ursprung i en vettig planering av Sveriges transporter till kontinenten och det angelägna i boendemiljön i Malmö. Men jag litar på att miljöministern kommer att balansera detta på ett gott sätt.
Fru talman! Jag besökte som sagt en hel del av de boende utmed kontinentalbanan för ungefär en vecka sedan. Jag förstår mycket väl deras problem. Det som jag tror var deras viktigaste budskap till mig var att de ville ha en lösning som de kunde lita på för framtiden. Därför var också mitt budskap till dem att vi skall försöka se till att vi ger bestämmelser för de närmaste åren, som garanterar att de får en så bra boendemiljö som det någonsin går. Samtidigt skall vi också se till att tidsbegränsa och i förväg tala om ett slutdatum för problemen med kontinentalbanan. Vi skall alltså ange den långsiktiga järnvägslösningen. Det svaret verkade också de boende och representanterna för olika föreningar som jag träffade vara nöjda med. Vi arbetar vidare med det som sikte.

Fru talman! Peter Weibull Bernström har frågat mig om jag kommer att stödja Ivar Virgins förslag om en skärpning av förbudet mot export av miljöfarligt avfall för återvinning till icke OECD-länder, som går längre än det förslag som kommissionen har föreslagit, när det kommer upp till avgörande på EU:s miljöministermöte. Det förslag till exportförbud som vi miljöministrar kommer att få ta ställning till på ett ministermöte inom EU har sin bakgrund i det beslut som fattades inom ramen för Baselkonventionen på det tredje partsmötet i september förra året. Inför och under partsmötet spelade Sverige en drivande roll och medverkade i stor utsträckning till att exportförbudet antogs och nu skall bli en del av konventionen. Regeringen har under hela processen, både inom ramen för EU-arbetet och det globala arbetet, dvs. Baselkonventionen, arbetat hårt för ett exportförbud av det slag som vi nu ser som resultat. Arbetet pågår nu med att förtydliga vilka avfallsslag som skall omfattas av exportförbudet. Regeringen har redan förra året föreskrivit exportförbud och inkluderat de farliga avfallsslag som i dag omfattas av Baselkonventionen och som går längre än EU:s transportförordning gör. Jag kan i dag inte ta ställning till ett förslag som jag ännu inte har granskat. Jag vet inte om Ivar Virgins förslag innebär en skärpning eller inte. Rent allmänt vill jag dock säga att Sverige drivit exportförbudsfrågan mycket hårt. Vi är villiga att ytterligare skärpa vår egen lagstiftning för att få till stånd ett så effektivt och heltäckande regelsystem som möjligt. Vi kommer också att arbeta för hårdast möjliga regler i
Fru talman! Jag får börja med att tacka miljöministern för svaret, som tyvärr inte ger mig något riktigt besked om det jag frågade om. Men jag tolkar det inte heller som ett negativt besked. Visst hade det varit synd om Sverige i ministerrådet inte vågade stödja ett skarpt förslag från en svensk, som går längre än kommissionen har föreslagit och som EU parlamentet redan har antagit. Miljöministern säger att hon inte vet om det innebär en skärpning eller ej. Men visst innebär det en skärpning. Det handlar ju om att lägga till den gröna listan till de andra två listorna och även en del ämnen utöver det. Miljöfarligt avfall kommer ofta på villovägar, även när avsikten har varit att återvinna det. Fat med giftiga kemikalier har sköljts i land på Turkiets Svartahavskust efter otillåten dumpning i havet. Det finns fartyg som transporterat miljöfarligt avfall som blivit stoppade på ett ställe och sedan skickats vidare med sin farliga last. De har under lång tid seglat runt jorden som flygande holländare tills man hittat en lösning. Det finns många exempel på detta. Skälet är att det kostar mycket pengar att ta hand om miljöfarligt avfall på ett ansvarsfullt sätt. Frestelsen för även välrenommerade företag att välja en billigare lösning är ofta stor, och lösningen kan på papperet verka acceptabel. Men det visar sig ofta att stora miljöskador kan uppstå och dessutom just i länder som har svårt att skydda sin befolkning och miljö. Den långsiktiga lösningen måste vara att produktionsmetoderna i industriländerna anpassas till kravet att inte åstadkomma miljöfarligt avfall, eller också måste man se till att metoder att ta hand om det på ett tillfredsställande sätt finns redan när produktionen startas. I väntan på detta måste möjligheten att bli kvitt miljöfarligt avfall genom export till annat land eller genom dumpning i havet stoppas.
Fru talman! Det här är en väldigt viktig fråga; därom är vi helt överens. Det här är faktiskt ett område som vi kan lyfta fram som ett exempel på att det går att påverka i EU och globalt. Det är Sverige och Danmark som har drivit frågan om exportförbudet. Precis som Peter Weibull Bernström påpekar handlar det om att man inte skall kunna dumpa farligt avfall i t.ex. u-länder eller i Östeuropa. Vi skall i de rika länderna ta hand om det farliga avfallet själva. Det är som sagt ett bra exempel på att det går att påverka i EU. När Sverige och Danmark drev frågan hade vi från början många länder emot oss. Så småningom fick vi med oss EU, och så småningom fick EU med sig de andra länderna på Baselkonventionen. Nu har parlamentet förhoppningsvis gjort ytterligare skärpningar, men jag måste få granska förslaget närmare innan jag exakt vet vad det innebär. Jag har haft gott samarbete med Ivar Virgin och de andra EU parlamentarikerna i denna fråga tidigare, och jag är övertygad om att vi även i framtiden kommer att ha ett bra samarbete. Det innebär att vi kommer att gå på den strängare linjen i Sverige och försöker få EU:s ministerråd på den strängast möjliga linjen. Så skulle jag vilja uttrycka mig.
Fru talman! I så fall skulle jag vilja avsluta med att säga att jag tror att vi är på samma linje och att vi i slutändan får se den skärpning som Ivar Virgin har fått igenom i Europaparlamentet.

Fru talman! Riksdagsarbetet startar mjukt i år. Det beror inte bara på att budgetproposition och allmän motionstid har flyttats till september utan också på att ett regeringsskifte förestår. Av allt att döma är detta Ingvar Carlssons sista partiledardebatt. Det finns därför skäl att syna det arv som statsministern lämnar efter sig. Bilden blir inte särskilt ljus. I Europapolitiken framstår vårt land som viljelöst. Från att för 25 år sedan ha varit en av världens rikaste nationer skvalpar Sverige nu omkring i industriländernas bottenskikt vad gäller medborgarnas välstånd. Den uppreklamerade tillväxtpropositionen i höstas, som efter hand växlades ned till en agenda, förutsågs paradoxalt nog enligt regeringens egen bedömning leda in i stagnation. Den ekonomiska avmattningen kommer nu snabbare än väntat. Såväl Konjunkturinstitutet som Industriförbundet har nyligen lämnat nedslagna prognoser för det år som just har börjat. Resultatet blir ofrånkomligen att arbetslösheten ligger kvar en bra bit över 10 %. Det kan jämföras med att Socialdemokraterna inför 1994 års val lovade att den öppna arbetslösheten på ett år skulle föras ned under 5 %. Sedan detta nu spruckit med besked, anges målet till 4 % vid sekelskiftet. Men det planeras inget annat än kosmetiska åtgärder mot massarbetslösheten, och de strukturella reformer som vi moderater förordar avvisas. T.o.m. en så blygsam begäran som att få till stånd en expertkommission för fler företag och nya jobb möter kalla handen. I stället för att ta itu med de strukturfel som plågar svensk ekonomi överväger Socialdemokraterna t.o.m. förslag som förvärrar problemen. Ett sådant är det återfall i fondsocialism som ligger i tanken att AP fonden skall få köpa fler aktier. Den senaste Perssonplanen innehåller flera andra exempel - höjda skatter på inkomster och energi, återställda ersättningsnivåer i socialförsäkringarna och mest anmärkningsvärt av allt: fribrev till kommunerna att trots höstens tal om låneförbud och utgiftstak driva verksamhet på kredit. Hur detta skall ge jobb i den enskilda sektorn är obegripligt. Köldknäppen vid årsskiftet visar hur sårbar energiförsörjningen är. Ändå överväger regeringen att påbörja avvecklingen av kärnkraften, innan det är motiverat av hänsyn till säkerhet och ekonomi. Så till vida har man tvingats böja sig för verkligheten som att det tänkta slutåret för kärnkraftsparentesen, 2010, skall försvinna. Men var och en vet ju att om det bortre parentestecknet saknas, har det främre ingen funktion. Att avveckla i förtid - om det så gäller en enda reaktor - blir då en signal att Sverige i stället för att reparera samhällsekonomi och statsfinanser ägnar sig åt kapitalförstöring. Följden blir att räntan stiger och kronan försvagas - utöver vad som redan skett till följd av Perssonplanen. Men så här galet behöver det inte bli. Det finns ju ingen naturlag som säger att vi med utslagna armar och tomma huvuden skall gå mot ekonomisk stagnation och massarbetslöshet. Sverige kan bättre. Vi har fantastiska möjligheter med duktiga medborgare, som om de gavs de rätta förutsättningarna skulle kunna få i gång en ekonomisk tillväxt som inte bara säkrar välstånd, trygghet och arbete utan som också gör samhället socialt och kulturellt rikare. Vi måste då först klara ut var hindren finns. Den ansedda tidskriften The Economist hade nyligen en intressant översikt, som påvisade det starka sambandet mellan ekonomisk frihet och välstånd. Man hade där rangordnat 102 länder efter graden av ekonomisk frihet. I topp fanns industriländer som Nya Zeeland, USA och Schweiz. Sverige hamnade någonstans i mitten, efter alla jämförbara medlemsländer i OECD och EU, och med Honduras och Pakistan som närmaste grannar. Denna dåliga placering är naturligtvis ett utslag av de gamla vanliga svagheterna i den svenska ekonomin: höga skatter, stor offentlig utgiftsandel och omfattande regleringar. Om höjda skatter vore rätt recept för ökad sysselsättning och högre välstånd, skulle Sverige sedan länge ha legat i topp i dessa avseenden. Men utvecklingen har som bekant varit den motsatta. Det är inte skattehöjningar för högre inkomsttagare som behövs - det är lägre skatter för alla. Inte minst måste vi sänka de skatter som, direkt eller indirekt, träffar lägre inkomsttagare, om de i en hårdnande internationell konkurrens skall kunna behålla och även få nya jobb. För att få utrymme för att sänka skatterna ned mot den nivå som genomsnittligt råder inom EU måste de offentliga utgifterna minskas.

Fru talman! Uppriktigt sagt var det inte mycket som moderatledaren hade att komma med. Jag tror inte att det bara var jag som blev överraskad när det plötsligt tog slut. Jag hann ju knappt begära ordet hos talmannen. Trots detta dåliga underlag för en replik skall jag, fru talman, anstränga mig att prestera något. Först efterlyste moderatföreträdaren Lars Tobisson någon form av expertkommitté mot arbetslösheten. Mellan 1991 och 1994 satt ju en moderatledd expertkommitté - den, enligt egen uppfattning, mest kompetenta som någonsin funnits. Men det här ledde till att 50 000 företag försvann. Lars Tobisson kan således kanske förstå om vi socialdemokrater är något tveksamma att släppa fram den sortens expertkommitté en gång till. Sedan undrar jag vad de av svenska folket tycker som satt och följde TV och hörde Lars Tobisson beskriva Sverige ihop med Pakistan och Honduras, om jag hörde rätt. Men det är faktiskt så att FN har gjort en studie över hur människor i världen har det, Human Development Report. Om jag kommer ihåg rätt kom Sverige på andra plats i fråga om levnadsvillkor. Jag tror att det är beträffande den bilden som människor känner igen sig. Vad människor är, och var, oroliga över är den nyliberala politik som vi fick 1991-1994 som angrep själva grundvalarna för välfärdssamhället och släppte fram en tredubbling av statsskulden och som gjorde att människor upplevde att marknaden steg för steg tog över från demokratin. Då blev svenska folket oroligt. Jag blev också orolig. Om vi inte kan klara att betala räntor på de lån som vi tar och om vi hotar att hamna i en situation där utländska långivare börjar säga att vi inte får låna mera, därför att vi inte är kreditvärdiga, är vi i en farlig situation. Detta medverkar Moderaterna i hög grad till. Vi socialdemokrater har nu, som vi upplever det, avvärjt den här mycket allvarliga krisen och vi kan nu ge oss i kast med den andra uppgiften, som är oerhört avgörande, nämligen att attackera arbetslösheten. Vi har nu presenterat riktlinjerna för detta. Vi säger inte att det är en lätt uppgift, utan vi säger att många goda krafter behöver samlas. Men vi ser nu möjligheterna att fram till slutet av det här årtiondet halvera arbetslösheten. Det finns också ett moderat alternativ, men det har inte rönt någon större uppmärksamhet - av ganska naturliga skäl, eftersom Moderaterna har isolerat sig ute på högerkanten. Det moderata alternativet innebär att inkomstklyftorna skall öka och att arbetsrätten skall försämras. Miljön och jämställdheten lämnas därhän. Man säger nej till höjd koldioxidskatt. Skatterna skall sänkas därför att välfärden skall monteras ner. Skattetrycket skall sänkas till 40 %. Det motsvarar 280 miljarder kronor. Lars Tobisson, tala från denna talarstol om vilken konsekvens en sänkning med skattetrycket med 280 miljarder kronor får för sjukvården, skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen! Då kan vi få en debatt om alternativen i svensk politik.

Fru talman! Ingvar Carlsson klagade över ett dåligt underlag för replik. Jag kan kvittera den artigheten. Detsamma gäller nämligen för mig. Jag tycker att det börjar bli tröttsamt att Ingvar Carlsson i våra debatter vill lägga skulden för den ekonomiska krisen på den förra regeringen. När jag i den partiledardebatt som i oktober öppnade riksmötet sade att vi moderater vill fullfölja den borgerliga regeringens politik tackade Ingvar Carlsson i en replik för det stöd som mitt uttalande skulle ge Socialdemokraterna i de fortsatta opinionsmätningarna. Som en bedömning av hur partisympatierna skulle utvecklas måste det sägas ha varit en ovanligt misslyckad prognos! Jag tror inte att Ingvar Carlsson på fullt allvar menar att orsakerna till 90-talets ekonomiska kris står att finna i regeringen Bildts politik. De flesta bedömare är överens om att de strukturella problem som vi fortfarande brottas med grundades i början av 70 talet, då man började höja skatter och bygga ut den offentliga sektorn på ett för den fria världen fullkomligt unikt sätt. Mona Sahlin har i Moderna Tider betecknat denna tid som det stora övermodets decennium. Det var då starka krafter i samhället började tappa sans och besinning och det var då man började ana sprickor i den svenska modellen - det här är Mona Sahlins ord, inte mina. Ingvar Carlsson kan inte förneka att vi under den här tiden fallit ner från toppen till bottenskiktet i fråga om ekonomiskt välstånd bland industriländerna. Det är genom att sänka bl.a. utgiftstrycket och den stora utgiftskvoten som vi närmar oss förhållandena i de länder som har visat hur man driver en välståndspolitik som kommer alla människor, inte minst de som inte har så goda utförsgåvor, till del. I stället för att skriva historia tycker jag att vi skall blicka mot framtiden. Det är av historien vi lär, men det är i framtiden som vi skall tillbringa resten av vårt liv. Framtiden handlar om hur det svenska samhället skall kunna möta de möjligheter och utmaningar som en alltmer globaliserad, men också individualiserad, värld ställer. Det är här som regeringens handfallenhet blir så påtaglig. I tillväxtpropositionen spås att tillväxten halveras fram till sekelskiftet. Men sedan dess har utsikterna för den närmaste tiden blivit ännu dystrare. Mycket tyder på att den redan rekordhöga arbetslösheten kommer att stiga igen. Vad man har att bjuda är konstlad sysselsättning. Varför vägrar ni socialdemokrater att genomföra de strukturella förändringar som skulle kunna föra Sverige upp på en högre tillväxtbana som ger nya riktiga jobb? Beror det på rädsla för vänsteropinionen i det egna partiet?

Fru talman! Jag tror att Lars Tobissons tal här väldigt tydligt visar att man med siffror kan få fram precis vad som helst, t.o.m. att Sverige standardmässigt skulle befinna sig på samma nivå som Pakistan. Det måste väl ändå innebära att allt fler människor när de hör sådant får upp ögonen för att siffror inte alltid är det bästa underlaget när man vill tala om något som kan likna en verklighet. Jag tycker att det är intressant när Lars Tobisson talar om framtiden. Den framtid som jag förstår att ni är ute efter är ju en framtid som innebär en totalt avreglerad arbetsmarknad, där vi har stora löneskillnader. Det betyder att vi anstränger oss för att få en sysselsättning som innebär att människor, till löner som inte går att leva på, skall utföra de enklaste sysslorna, som vi andra som har bättre löner inte behöver befatta oss med. Den typen av verklighet och framtidsvision tror jag uppriktigt sagt inte engagerar och lockar särskilt många människor i det här landet. Jag tror att det är bra om ni upptäcker att det faktiskt är på det sättet. Den låglönesektor eller det skoputsarsamhälle som ni genom pigdebatten och på olika sätt vill försöka frammana som lösningen på arbetslösheten är faktiskt inte särskilt attraktiv, knappast för någon. Era ambitioner att spara pengar tycker jag kan vara vällovliga, jag skulle bara vilja ställa en enkel liten fråga. Ni har en partiledare. Han heter Carl Bildt. Han gör ett alldeles utmärkt arbete utomlands just nu. Vi skattebetalare subventionerar hans verksamhet med hans riksdagslön. Vore det inte bättre att vi använde de pengarna på ett annat sätt? Jag bara undrar hur ni har resonerat i den här frågan.
Fru talman! Jag tycker att det var ett ovanligt dumt påhopp på en person som gör ett mycket nyttigt och verkningsfullt arbete för att rädda världsfreden, freden i Bosnien och situationen för människorna där. Gudrun Schyman föreslår att han skulle berövas sin lön. Vad hjälper det? Den kommer då att utgå till någon annan ledamot av riksdagsgruppen som kommer in i hans ställe. Det är ingen besparing. Det är den typen av besparingar som Gudrun Schyman tycks vilja tala för. Kom ihåg att när jag tidigare jämförde med Pakistan var det inte standardmässigt. Det gällde måttet på ekonomisk frihet. Den friheten är mycket dålig i Sverige. Det finns ett samband mellan ekonomisk frihet och välståndsutveckling. Det är det som är hotfullt för framtiden. Det är där vi riskerar att fortsätta att falla tillbaka, just därför att vi har en sådan liten frihet i vårt land. Vänsterpartiet har i alla tider stått för en tillväxtfientlig politik. Den må ha kallats kommunism och planekonomi eller som i dag vänsterpolitik och planmässig hushållning, det är samma sak. Senare års reträtt från det rena förtryckets socialism ändrar inte att man har ett politiskt program som leder till ekonomisk, social och kulturell misär. Det tragiska är att ni tillåts skörda framgångar med en politik som leder till fattigdom. Hade Gudrun Schyman fått genomföra sina idéer skulle regeringens prognos om halverad arbetslöshet och tillväxt fram till sekelskiftet inte slå in över huvud taget. Den socialism Gudrun Schyman företräder har aldrig skapat någon välfärd. Den har aldrig tillåtit människor och företag att växa. Tvärtom har den uttryckt sitt hånfulla förakt för dem som har velat skapa något eget.

Fru talman! Våra förslag har kallats allt möjligt, alltifrån populism till att de skulle leda till någon form av undergång. Vi får anledning att återkomma till det här i debatten, eftersom våra förslag numera finns både i den s.k. Perssonplanen och i en stor del av de socialdemokratiska motionerna till extrakongressen. Vi är i så fall ganska många i det här landet som skulle gå under de epitet som Lars Tobisson tillskriver mig. Vad gäller partiledaren Carl Bildt sade jag att jag tycker att han gör ett fantastiskt bra arbete. Vi har ingen anledning att kritisera honom. Jag tycker att vi skall ge honom allt stöd. Men han sitter i riksdagen och han uppbär riksdagslön, 30 000 kr i månaden. Det vore väl mycket bra om ni tog in en ledamot till, som kommer att sitta här och medverka till att ni kan göra ett, som i alla fall ni tycker, ännu bättre jobb. Dessutom lämnar väl den personen en arbetsplats ute i den s.k. verkligheten och då får en annan människa jobb. Det är väl bra, eftersom vi skall få ned arbetslösheten.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att det är magstarkt av Gudrun Schyman att komma med sådana argument. Gudrun Schyman är minsann inte så mycket mer närvarande här i riksdagen. Det är vid en och annan partiledardebatt. Men hon har inte varit närvarande vid ens 10 % av voteringarna i riksdagen under de tre senaste riksdagsåren. Det arbete hon bedriver under tiden fördärvar för Sverige, medan Carl Bildt under sitt arbete i Bosnien jobbar för både världsfreden och säkrare förutsättningar för människorna här i Sverige.

Fru talman! Ledamöter, ni som lyssnar på läktaren, på radio och tittar på TV, det var väl en intressant debatt i de senaste inläggen. Frågan är om den hade i Sveriges riksdag att göra. Jag funderar litet grand på Lars Tobissons och Ingvar Carlssons inlägg. Jag tycker att de var intressanta. Lars Tobisson sade att han kanske kunde tänka sig någon sorts allians med Socialdemokraterna. Då sade Ingvar Carlsson att det vore förskräckligt, för man har så olika politik. Men om man tittar litet grand bakåt i tiden visar det sig att ni har varit överens om det allra mesta. Ni har varit överens om medlemskapet i EU. Ni har varit överens om Öresundsbron. Ni är förmodligen överens om medlemskapet i EMU. Ni är överens om, är jag rädd, att kärnkraftsavvecklingen inte kommer att genomföras år 2010. Ni är överens om att 40 timmarsveckan är så helig att man inte kan diskutera sänkt arbetstid. Ni är överens om väldigt mycket, till och med om att bygga in en massa luft i kronan så att vi fick 500 % ränta, inga investeringar i Sverige och hög arbetslöshet. Ni har varit överens om det mesta. Sedan skall jag fråga Lars Tobisson en sak litet försiktigt. Det gäller medlemskapet i EMU.

Fru talman! Jag kan trösta Birger Schlaug med att jag är mer överens med Ingvar Carlsson än med Miljöpartiet och Birger Schlaug. För att komma med i EMU krävs det naturligtvis en moderat politik. Men jag vill säga att om vi av någon anledning skulle välja, eller om Birger Schlaug får sin vilja fram, att inte ansluta oss krävs det ännu mer av den slags politik som vi förordar för att möta de mycket större svårigheter man får vidkännas om man inte deltar i det gemensamma valutasamarbetet. Jag förstår egentligen inte varför Birger Schlaug är så missnöjd. Han har till och med övervägt att kasta in handduken som språkrör. För ett parti som är emot tillväxt måste det väl kännas skönt att regeringen så misslyckats med sin tillväxtproposition att den förutspår att tillväxten skall halveras till sekelskiftet. Det är väl inte att undra på att Miljöpartiet inte hade någon invändning när detta diskuterades i höstas. Det är i själva verket i belåtenhet över detta som Birger Schlaug ställer upp och försvarar regeringens politik, alldeles som Gudrun Schyman nyss sade, nu kommer i Perssonplanen Vänsterpartiets politik att genomföras. Det är det vi säger är fel. Det leder inte till den förbättring för svenska folket - minskad arbetslöshet, fler företag, ökat välstånd - som vi syftar till.
Fru talman! Vad är välstånd för någonting? Välstånd för människor som har det svårt är kanske att ha en hygglig ersättning när de är sjuka. Välfärd för människor som är arbetslösa kanske är att ha en hygglig ersättning när man är arbetslös. Välfärd och välstånd kan tydligen vara mycket olika saker för olika människor. De är definitiv väldigt olika för Lars Tobisson och för de människor som har det svårt i vårt land. Jag fick inte så mycket svar på frågan om EMU. Men jag förstår att Lars Tobisson är ganska positiv till EMU, vilket kanske skulle få en hel del socialdemokrater i den här kammaren att fundera trots allt. Lars Tobisson sade att det finns onda krafter i vårt land som vill avveckla kärnkraften till år 2010. Nej, det var inte så Lars Tobisson sade. Han sade "avveckla i förtid". Men vad menas med att avveckla i förtid? Vi har ett riksdagsbeslut som säger att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Skulle förtid då innebära att man tar några reaktorer successivt ur drift? Tycker Lars Tobisson att det är bättre att ta alla reaktorer ur drift den 31 december år 2010? Är det rimligt? Är det inte bättre att med ekonomiska styrmedel, miljöskatter osv. se till att kärnkraften fasas ut? Jag skulle vilja ha svar på en fråga som jag aldrig har fått svar på från Moderaterna: Varför vill ni privatisera vinsterna inom kärnkraften men socialisera kostnaderna? Varför är ni så rädda för att låta marknaden själv sätta priset på kärnkraften, låta marknaden betala för de externa kostnaderna, lägga de rimliga miljöavgifter som i stort sett hela den internationella miljörörelsen är överens om bör ligga på kärnkraften? Skulle vi låta kärnkraften betala sina egna kostnader, Lars Tobisson, då skulle den utmönstras av sig själv. Den skulle bli för dyr. Men det märkliga är att ni vill privatisera vinsterna men socialisera kostnaderna. Jag försår inte det. Låt kärnkraften betala sina egna kostnader!
Fru talman! Jag kan direkt säga att jag inte förstår Birger Schlaugs anmärkning. Det som gäller är att folk vid en folkomröstning sagt att vi skall utnyttja våra reaktorer så länge det är säkerhetsmässigt och ekonomiskt motiverat och så länge vi inte har tillgång till de förnybara energikällor som kan ersätta kärnkraften. Det är det tillstånd som råder nu. Att avveckla kärnkraften kommer enligt det billigaste scenariot att kosta 70-90 miljarder. Skall vi dessutom uppfylla målet vad gäller koldioxidutsläpp - det borde Birger Schlaug vara intresserad av - blir det en betydligt dyrare historia. Det är pengar som måste tas ut genom höjda elpriser. Det blir dyrare elräkningar för hushållen, färre jobb i företagen. Vårt recept är, tvärtemot vad Birger Schlaug säger: Gå inte in med politiska beslut, låt marknaden avveckla kärnkraften, fullt i enlighet med folkomröstningens resultat.

Fru talman! Det grymma kriget i forna Jugoslavien har bringats till ett slut. Men lidande och hat finns kvar. Massgravarna vittnar om vettlöst dödande. Den nya IFOR-styrkan skall återställa freden, men det är viktigt att komma ihåg att kriget lever kvar i form av hat, lidande, dolt och förrädiskt. Fem svenska soldater finns bland dem som nyligen skadats av minor. Flyktingarna söker sig tillbaka. Många orkar inte, tycker inte att man har någonting att återvända till. Såren läker inte. Ändå måste framtiden byggas där, eller här om de vill söka sig hit, för dem som flyr. Krigets, förtryckets och förföljensens offer trängtar efter medmänsklighet. De upprörda känslorna kring flyktingarna i Åsele visar att starka mänskliga känslor, humanism och solidaritet växer i de flyendes närhet. Låt oss se detta som något hoppfullt, en kraft som måste användas för att mobilisera solidaritet med dem som flyr, känsla för barnens bästa i våra lagar och medmänsklighet i vardagen. Därför måste vi anpassa svensk lag så att den stämmer överens med barnkonventionen. Razziapolitik måste avvisas. Fru talman! Vi kan nu se tillbaka på ganska exakt nio månader av ekonomisk-politiskt samarbete mellan 25 april då vårbudgeten 1995 lades fram. Samarbetet är litet äldre än så. Vi - Ingvar Carlsson och jag - började samtala den 25 januari, men det tog tid att komma i gång. Det har i avgörande frågor för Sverige inneburit politisk stabilitet. Det har svensk ekonomi mått bra av. Men än har vi inte uppnått ekonomisk stabilitet. Det visar de senaste dagarnas berg och dalbana på räntemarknaden. Snabbare och tydligare än de största optimisterna hoppades har utvecklingen gått åt rätt håll, trots de recensioner som gjorts i debatten tidigare. Resultaten talar för sig själva. Den långa räntan har pressats ned med ca 4 procentenheter. Kronindex har förstärkts med mer än 15 procentenheter. Det är nästan lika många procent. Räntegapet mot Tyskland har minskat. Vi har alltså varit starkare än Tyskland under den här perioden. Budgetunderskottet minskar snabbare än väntat. Det måste det göra, för annars är vi illa ute. Statsskuldens tillväxtkurva planar ut tidigare än väntat, två år tidigare än förre statsministern trodde. De som säger att saneringen är mycket ambitiös och mycket snabb i förhållande till andra länder har rätt. För Centerpartiet var förra vårens ansvarstagande ett naturligt sätt att fullfölja arbetet för ekonomisk balans från fyrklöverregeringen 1991-1994. Det är riktigt, för att nyansera debatten mellan Carlsson och Tobisson, att säga att det var nödvändigt att flytta politiken en bit högerut för att just reparera de misstag som har gjorts i det förflutna. Dessa är inte enbart politiska. Vi har haft en oförmåga här i Sverige som bl.a. inneburit att vi gjort oss beroende av omvärlden, och då måste man leva efter detta mönster. Tobisson skulle väl aldrig komma på tanken att nämna vårt stora oljeberoende som en viktig orsak till det som hände under 1970-talet - oljeprischock 1 och oljeprischock 2 som ingen ville betala för. Därmed var vi inne i rutschkanan. Det har fortsatt därefter ända fram tills nu när det inte finns någon återvändo. Jag tror att det är viktigt att ha det här långa perspektivet. Vi kan konstarera att det saneringsarbete som påbörjades under förra valperioden inte hann fullföljas och slutföras. Det återstod mycket att göra. Inför valet 1994 talade jag om behovet av nationell samling för att ta Sverige ur krisen. Det var och är allvarligt menat. Att leva med ständig politisk osäkerhet till 1998 var helt enkelt inte möjligt. De som förordar en fortsatt konfrontation i riksdagen ända fram dit vet inte vad de talar om. I så fall hade Sverige ohjälpligt varit i långivarnas händer och demokratin allvarligt skadats. Jag vill påminna om andra aktörers bidrag till stabilitet förra våren, inte för att mucka gräl utan bara för att konstatera det. Moderaterna blandade samarbetsinviter med krav på nyval, ett nyval som förra våren skulle ha lett till en politisk kris ovanpå den ekonomiska och fördjupat, inte löst, Sveriges ekonomiska problem. Trots att dörren har stått öppen har inte Moderaterna orkat eller velat ta politiskt ansvar efter nyvalskravet. Partiintresset och egen profilering går för Moderaterna före vad som är bra för Sverige. Jag säger detta därför att det är viktigt att konstatera att ett särskilt ansvar egentligen borde ligga på ett parti som i varje fall har höga opinionssiffror. Det är det som väljarna kräver. Medborgarna i det här landet kräver att man skall ta ett särskilt ansvar i en sådan situation. När det stod klart för regeringen att samarbetet med Vänsterpartiet inte medverkade till nödvändigt förtroende och nödvändig stabilitet så kunde saneringspolitiken förankras i det politiska mittfältet. Det har nu gett konkreta resultat i form av kraftigt sänkta räntor. En familj som nu omsätter ett femårigt villalån på 500 000 kr hamnar nu väldigt nära 1 400 kr i lägre månadskostnad - netto - jämfört med 1991. Lägg därtill den sänkta skatten på maten som ger tvåbarnsfamiljen ca 400 kr över per månad. Det är den skattesänkning som betyder mest för den som tjänar minst och därmed använder störst andel av sin inkomst till mat. Preliminära uppgifter visar att handeln har sänkt priserna. Konsumenterna har fått mer för pengarna. Och jag hoppas att vi får en ytterligare bekräftelse på fredag, när Priskommissionen skall redovisa resultatet från SCB. I saneringsarbetet har det varit nödvändigt att både sänka statens utgifter och öka statens inkomster, eftersom det förelåg fara i dröjsmål. Vissa åtgärder är inte bara nödvändiga av kortsiktiga besparingsskäl. Vi måste ha en kostym som passar även när nästa lågkonjunktur är över oss. När vi lyckas minska statsbudgetens underskott, statsskulden, räntan på denna och värdet i kronor av valutaskulden så är detta naturligtvis positivt. Upplåningsbehovet för staten minskar från ca 140 miljarder till mindre än hälften mellan 1995 och 1996. Tänk om vi enbart skulle skära ned med 70 miljarder genom beslut i denna riksdag! Den starkt positiva utvecklingen har förlett en del att tro att det är dags att blåsa faran över. Ju längre till vänster i politiken, desto tydligare krav på återställare och nya ekonomiska bidrag. En signal om att faran nu är vore att ödelägga nio månader av mödosamt politiskt hantverk. De senaste dagarnas turbulens på en fortfarande nervös marknad talar för att det återstår mycket arbete innan svensk ekonomi står med båda benen på fast mark. Skall man se något positivt i ränteoron - förutsatt att den blir hyfsat kortvarig - är det som en varningssignal till de mest högljudda ivrarna för en återgång till en lättsinnig och för Sverige förödande ekonomisk politik. Överordnat allt är förtroende för och stabilitet i svensk ekonomi. Annars kommer framtida generationer inte att ha några resurser att tala om att fördela. Några viktiga konkreta åtgärder som nu har kunnat vidtas skulle då inte kunna vidtas.

Det är naturligtvis den helt överskuggande uppgiften med sikte på 2000-talet. Centerpartiets och Socialdemokraternas samarbete betyder inte att vi i Centern skulle ha gett upp kritiken mot sådana storskaliga betongprojekt som Dennispaktetets motorvägar eller Öresundsbron, tvärtom. Den frågan är minsann inte avgjord. Jag behöver inte säga mera i dag. Jag bara konstaterar detta. Jag tror att regeringen har en och annan huvudvärk i det sammanhanget. Men detta ingår alltså inte i samarbetet. Jag vill bara markera att det inte är absolut nödvändigt att slåss om allting. Det är inte heller nödvändigt att samarbeta om precis allting. Det har varit vår linje. Vi har ägnat oss åt ekonomin, jobben, försvars och säkerhetspolitiken. Jag hoppas också att vi kan få till stånd ett samarbete kring energipolitiken. Dessa frågor är långsiktiga och kräver stabilitet, och de lämpar sig föga för ständiga politiska slagsmål. Svenska folket har rätt att ställa krav på ansvarstagande när det gäller dessa områden, och det är ett sådant som vi eftersträvar. Låt mig bara till sist säga några ord om energipolitiken. Avveckling av kärnkraften och minskad användning av kol och olja är nödvändigt. Det borde ha varit aktuellt långt tidigare - jag hänvisade till erfarenheterna från 70-talet - inte bara för att miljön sätter gränser utan som en förpliktelse därför att denna kammare entydigt har fastslagit dessa riktlinjer för energipolitiken. Förnybar inhemsk energi såsom biobränslen, sol, vatten och vind tillsammans med effektiviseringar och energisparande lägger grunden för ett långsiktigt hållbart och miljövänligt energisystem. Alla partier har varit överens om att detta är inriktningen. Energipolitikens myt som kärnkraftens vänner odlar är att det går att komma undan omställningen av energisystemet, i varje fall under överskådlig tid. Det är fel och just en myt. Ingen kommer undan. En ordnad och planerad avveckling av kärnkraften är att föredra framför panikavveckling. Ett fortsatt beroende av en energikälla behäftad med sådana risker att folket vid en olycka skulle kräva snabbstopp med elbrist som följd är oacceptabelt. Det är en politisk paradox att respekt för demokratiska beslut, tydliga miljögränser och behovet av långsiktigt trygghet i energiförsörjningen bespottas i debatten. Centerpartiet har ambitionen att medverka till att Socialdemokraterna och Folkpartiet - och också andra partier för den delen - lever upp till löftena från 1980. Det är inte vi som har uppgiften att bevisa varför dessa löften skall svikas.

Fru talman! Olof Johansson säger att han hjälper Varför blir då resultatet av er politik minskande tillväxt och fortsatt rekordhög arbetslöshet? Hur kändes det, Olof Johansson, att rösta emot övriga borgerliga partiers försök att förhindra försämringen av momsuppbörden - en mycket viktig fråga, inte minst för de mindre företagen och därmed för jobben i framtiden? Jag ställer dessa frågor därför att det ju är genom er hjälp som Socialdemokraterna kan undvika att ta itu med Sveriges strukturella problem. Om sedan uträkningen är att samarbetet skall underlätta en uppgörelse om en förtida avveckling av kärnkraften, blir det bara etter värre. Det skulle verkligen förvärra Sveriges svårigheter.

Fru talman! Lars Tobisson, jag trodde att den ekonomiska kunskapen räckte till för att konstatera att vi är beroende av en omvärld där tillväxttakten för närvarande sjunker. Det skulle vara etter värre om vi Sverige inte hade tagit ansvar som vi har gjort under det gångna året. Angående momsuppbörden vill jag till att börja med vända på frågan. Jag antar att alla moderater i denna kammare är överens med oss om att det inte är bra att subventionera företag, inte heller när det gäller likviditet, dvs. att ge möjligheter att låna av staten och till uppskjutande av skatt. Det har varit vår inriktning att i den reformen se till att ge ett skydd så att detta har varit möjligt, nämligen att försöka klara företagen men inte subventionera dem. Det förslag som har beslutats är långt bättre än det som Bo Lundgren var pappa till. Det utreddes ju under den förra regeringen, och det hade vi aldrig kunnat acceptera. Sedan används ett retoriskt trick i debatten. Plötsligt är allting förtida när det gäller kärnkraften. Var ligger den exakta tidpunkten? Vet man det i förväg, Lars Tobisson? Vi har hittills inte vetat när det skulle smälla i Tjernobyl eller i Harrisburg.

Fru talman! Jag skall strax i mitt huvudanförande återkomma med några synpunkter på Centerns insatser i det parlamentariska livet den senaste tiden. Men det är en konkret fråga som jag skulle vilja ställa till Olof Johansson. Jag lyssnade väldigt noga när han talade om energi i slutet av sitt anförande. Han talade om alla möjliga energiformer. Han talade om kärnkraft, varnade för kol och olja och talade om sol och vind. Men han nämnde inte ett litet ord, nämligen gas. Olof Johansson står ju för, såvitt jag förstår och det vill jag ha ett besked om, att Sverige som ett led i kärnkraftavvecklingen skall genomföra en storskalig gasintroduktion. Jag är inte principiellt emot gas som energikälla. Det vore en ganska spännande tanke om t.ex. oljeberoendet i storstädernas trafiksystem med bussar och lastbilar kunde ändras genom en övergång till gasdrift. Det skulle betyda mycket för miljön i storstadsområdena. Det är också möjligt att öka användandet av gas i Syd och Västsverige, där det redan finns. Men när man ser på statistiken över Sveriges koldioxidutsläpp tycker jag att det är en ganska egendomlig tanke att det skulle vara någon lösning för Sverige att storskaligt introducera en ny energikälla som ger stora koldioxidutsläpp. Problemet är också att om vi gör miljardinvesteringar genom att bygga gasledningar och dra fram dem till mängder av fastigheter, vilket kostar stora pengar, hur vi då om några år skall kunna förmå dessa fastighetsägare, fabriksägare och andra att igen byta och övergå till biobränsle, som vi alla hoppas skall kunna bli en långsiktig och realistisk energikälla. Centern har ju under årens lopp lagt ned stora ansträngningar på att försöka bli ett trovärdigt miljöparti. Nu vet jag att man i miljörörelsen ser med stor förvåning och skepsis på att Olof Johansson har dragits in i dessa tankar på en storskalig gassatsning. Då är min konkreta fråga: Får man tolka det faktum att Olof Johansson gled över just ordet gas i sin uppräkning så att det tyder på att Olof Johansson har insett att detta är ett stickspår i svensk energipolitik?
Fru talman! Eftersom vi har begränsad taletid här i dag skall jag inte ägna mig för mycket åt utbildning, i alla fall inte av elementärt slag. Men jag vill till att börja med tala om för Lars Leijonborg att han har missuppfattat vad jag sade. Det handlar inte om storskalig satsning på gasintroduktion. Vi har gas i Sverige. Det finns en ledning längs västkusten. Det är inte fråga om introduktion, för gasen finns där redan. Vill ni riva upp den, så varsågoda. Vi har alltid sagt att vi skall hålla på år 2010. Det kräver, utöver de förnybara energikällorna som jag talade för här, en restpost. Ingen har hittills kunnat visa att det är möjligt att ersätta kärnkraften fullt ut till 2010 utan att ha reservmöjligheten att antingen öka volymen i den ledning som redan finns på västkusten eller, om Norge eller Finland så önskar, att bygga en ledning över Norden. Det är dessutom något som man är intresserad av i EU. Det är klart att det då vore litet magstarkt om vi i Sverige sade: Nej, ni får inte röra vårt territorium. Det vore i alla fall dåligt nordiskt samarbete. Detta är alltså inte någon dramatisk fråga. Det är en marginell fråga. Behövs gasen, så är det en restpost. Behövs den inte, så är ingen gladare än Centerpartiet. Det får nämligen inte gå ut över bioenergin.

Fru talman! Jag tror att alla kammarens ledamöter och andra som åhör denna debatt noterade en ganska tydlig reträtt från centerledarens sida: Det här är marginellt. Det är inte någonting som kommer att hota bioenergin. Jag är väl medveten om och nämnde själv att vi redan nu har gas i Syd och Västsverige. De stora planerna, som i höstas gav Olof Johansson rubriker, har nu reducerats till att vi skall använda litet mer gas där det redan finns och att om några helt andra vill ha en ledning så skall vi inte säga nej. Det är positivt med tanke på det oerhört viktiga, att Sverige är med i en global ansträngning för att minska utsläppens klimatpåverkan. Därför är det oerhört viktigt att Centerpartiet är på väg att krypa ur sina storslagna krav på en storskalig gasintroduktion i Sverige.
Fru talman! Det är inte fråga om några reträtter här. Det har aldrig varit vår avsikt att prioritera naturgas. Alltså är det inte fråga om någon reträtt. Det storskaliga och storslagna hände i Kuopio på Nordiska rådet, där samtliga partier, inklusive de svenska, rekommenderade regeringarna att börja utreda ett nordiskt naturgasprojekt som måste beröra svenskt territorium. Detta är det storskaliga. Jag sade att jag inte har tid att här undervisa om alla detaljer, men detta är en viktig detalj som jag utgår ifrån att hela kammaren är medveten om. Dessutom kan naturligtvis naturgasen vara en introduktion för biogas. Men det visste Lars Leijonborg redan tidigare, hoppas jag.

Fru talman! Jag konstaterade att Olof Johansson gjorde en hastig beskrivning av partiernas heroiska insatser vad gäller att sanera statens budget. Jag utgår då ifrån att han är så pass intellektuellt hederlig att han förstår att Centerpartiets insatser vad gäller budgetsaneringen har varit blygsamma medan däremot Vänsterpartiets insatser varit mycket omfattande. I pengar räknat låg det runt 14 miljarder. Därefter bidrog ni på slutet med omkring 3 miljarder. Jag tror att vi är överens om den historieskrivningen, även om jag förstår att Olof Johansson inte gärna lyfter fram den här. Men jag räknar med den intellektuella hederligheten, att vi ändå är överens om detta. Jag skulle vilja ställa två frågor. Den ena gäller det faktum att ni har ett relativt stort inflytande på regeringen just nu. Det utgår jag ifrån. Framtidsplaner har ni väl också. Men vad gör ni när den stora motsättningen kommer i dagen när det gäller synen på de generella välfärdssystemen, ersättningsnivåerna - jag tänker då på omfattningen av sjukförsäkringen - och er mycket uttalade grundtrygghetsmodell? Är ni beredda att gå in på den andra linjen eller tänker ni säga upp bekantskapen med regeringen? Den andra frågan gäller det som Olof Johansson och jag är mer överens, nämligen synen på energipolitiken. Det fanns ju ett antal politiska partier som stred tillsammans för att vi förhoppningsvis inte skulle få några kärnkraftverk och sedan för att de skulle avvecklas. Vad tänker Olof Johansson ta för initiativ i frågan? Tydligen är det i korridorerna i departementen som denna fråga rämnar. Per Kågesson skall sluta, och det verkar råda allmänt uppror. Det verkar vara läge för ett initiativ, Olof Johansson, så att ni kan visa på att ni kanske åtminstone i den frågan har haft ett avgörande inflytande på regeringens politik, dvs. att få i gång avvecklingen. Vad har vi att vänta oss för heroiska inslag?

Fru talman! Låt mig helt kort säga att initiativet redan är taget. Det blir partiledaröverläggningar. Initiativtagaren sitter här i kammaren. Jag tycker att initiativet är bra och självklart. Vi kommer att göra en aktiv insats i det sammanhanget, det kan jag lova. Vi tänker inte släppa bordskanten utan vidare. Men vi förutsätter naturligtvis prestationer också från andra, inklusive Gudrun Schyman och inklusive Miljöpartiet. Jag har svårt att tänka mig att ni kan hamna på någon annan uppfattning än den som Centerpartiet har deklarerat, eftersom ni har haft samma uppfattning tidigare. När det gäller historieskrivningen är det viktigt att nämna en del av historien som jag tror var upprinnelsen till skiftet. Det handlar om trovärdighet. Jag förstod behovet av återställare till att börja med. Man ville fullfölja den politik man gått till val på. Det var lättast att få gehör för detta tillsammans med Vänsterpartiet. Vi insåg också att det var nödvändigt att ställa upp på en del av dessa saker - dock inte hela beloppet, men vi hade andra alternativ. Till sist kan man konstatera att med den politik som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans har stått för skapades inte trovärdighet. Det tillhör också historieskrivningen. Socialförsäkringssystemen har varit föremål för en flera decennier lång diskussion i svensk politik, från ATP och framåt och även ännu tidigare. Jag tycker att man skall se det här i perspektiv av dels vad man har råd med i systemen, dels vilken inriktning man långsiktigt strävar efter. Sedan kan man ibland mötas på halva vägen. Vi har gjort en kompromiss om pensionerna, och det finns utrymme även för andra kompromisser. Men det betyder inte att vi lämnar vår ideologiska uppfattning att grundtryggheten är det viktigaste. Det är det som staten och samhället först måste stå för. Sedan är det en fråga om vad man har råd med.

Fru talman! Visst är det ofta en fråga om vad man har råd med! I det här fallet kunde jag se att Olof Johansson i alla fall hade råd med en liten nyansering av historieskrivningen. Om trovärdigheten i politiken handlar om att Centerpartiet går in och tillsammans med regeringen samlar in 3 miljarder till eller om den ligger i det stora saneringsprogram som Vänsterpartiet och regeringen åstadkom - där kan vi ha olika uppfattningar. Jag tror att det resultat vi nu ser av upphämtningen i ekonomin har att göra med det saneringsprogrammet. Jag får inga svar på hur ni tänker ställa er i de här frågorna. Tydligen kommer den här frågan i stället också att avgöras genom att ni inriktar er på maktfrågan, att ni är beredda att lämna er grundtrygghet för att på det sättet fortfarande kunna vara med vid maktens grytor. Vi får väl se. Kärnkraftsfrågan tycker jag att ni hanterar konstigt. Vi har ett antal partier i riksdagen som klart har uttalat sig för en avveckling. Jag kan inte förstå varför partiledarna skall sätta sig i ett slutet rum i stället för att föra den diskussionen här. Det är obegripligt för mig, och jag tycker mig se en tendens i politiken att undandra viktiga politiska frågor från offentlighetens ljus. Den tendensen tycker jag väldigt illa om, och jag är ledsen över att Olof Johansson tycker att det är ett bra sätt.

Fru talman! Det är ett nödvändigt sätt, eftersom vi har höjt den här frågan över partierna genom en folkomröstning 1980 som många människor har förfärligt lätt att glömma. Den är förpliktande.

Fru talman! Jag reagerade också som Lars Leijonborg när jag såg ett uttalande från centerledaren om naturgas, eller fossilgas som det väl egentligen borde heta. Jag har dock förstått att Olof Johansson inte menade så illa. Jag tror vi är överens om att fossilgas eller naturgas skall användas väldigt försiktigt och att avveckling av både fossila bränslen och kärnkraft måste gå hand i hand. Vi är dessutom överens om att vi klarar detta fram till år 2010 - genom effektiveringar, genom biobränslen och genom att bygga ut den vindkraft som vi kan klara av, till kanske 12 TWh av 29 möjliga. Svårare än så är det inte - det är en otrolig massa timmar, en otrolig massa dagar, en otrolig massa år fram till 2010. Jag tycker att Centerpartiet har varit framgångsrikt på många områden i sitt samarbete med regeringen. En del har varit bra, ur min synvinkel, en del har varit mindre bra. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Olof Johansson. Det är inte i konflikt eller så, men vi kanske kunde hjälpas åt att reda ut ett par saker. Det gäller till att börja med den skärpta lagstiftningen beträffande äganderätten. Centerpartiet har varit drivande när det gällt att föra in den i grundlagen. Innebörden är framför allt att man skyddar markägarna. Det har lett till att även kärnkraftens ägare sitter i ett säkrare bo. Det här har i varje fall inte ökat möjligheterna att avveckla kärnkraften; möjligtvis har det försvårat eller trasslat till det litet grand. Hur skall vi tillsammans reda ut de här misstagen? Ett annat misstag som jag tycker att Olof Johansson och Centerpartiet har gjort är att man redan i valrörelsen 1991 lovade sina intressegrupper att verka för att handelsgödselavgifterna, som egentligen var miljöpåverkande avgifter, skulle tas bort. Detta ledde till att handelsgödsel, dvs. kvävegödsel, nu köps mer. Därmed ökar kväveläckagen till haven - Naturvårdsverket kom med en rapport för ett tag sedan. Det här var ju inte bra. Hur skall vi kunna åtgärda det här, Olof Johansson? Är det miljön eller Centerns intressegrupper som är viktigast, eller kan man möjligtvis hitta en kombination? Det här är ingen konflikt, Olof Johansson, men jag vill ha ett klargörande: Tänker Olof Johansson verka för att vi får upp miljöavgifterna även inom jordbruket och även på konstgödsel? Om vi inte får det drabbar det haven väldigt hårt.
Fru talman! Jag måste tyvärr bli mer och mer kortfattad i svaren. För att alla skall veta det vill jag säga att naturgasen släpper ut 60 % av övriga fossila bränslens koldioxid. Byter man alltså ut olja och kol blir det bättre även med sådant, och dessutom är det renare. Det är viktigt att ha med alla komponenter, inklusive transportsektorn. Vad gäller den skärpta lagstiftningen för personligt ägande är det naturligtvis viktigt i en rättsstat att skydda det personliga ägandet. Det skyddet var tidigare otillfredsställande. Kärnkraftens avveckling kan man hantera med andra medel. Sådana har bl.a. diskuterats här i talarstolen i dag. Ett exempel är ekonomiska styrmedel för att pressa ut kärnkraften från marknaden. Det är ett mycket enkelt sätt som inte strider mot grundlagen och är fullt användbart. Jag skall så kommentera hanteringen av skadliga ämnen inom jordbruket. Om ämnen används för mycket blir de naturligtvis skadliga. Det är en självklarhet för en tidigare miljöminister att hålla ögonen på detta och se till att ökningen inte fortskrider. Det var ju därför vi t.ex. införde kadmiumavgift. Men det finns olika komponenter som är skadliga, och det viktiga är att helheten fungerar. Jag tror att det är nödvändigt att successivt skärpa kadmiumavgiften för att få bort det - i annat fall förstör vi möjligheterna att odla något över huvud taget.
Fru talman! Det är nog sant att koldioxidutsläppen är mindre per enhet från naturgas än från kol och olja. Här blev jag dock litet orolig igen, för nu tar Olof Johansson fram något väldigt positivt med naturgas. Det handlar ju om att lägga investeringssummor på mångmiljardbelopp på naturgas, och de pengarna måste sedan komma igen på något sätt. Man binder alltså upp sig på naturgas på ett sätt som jag är väldigt orolig för. Jag hoppas verkligen att Olof Johansson och Ingvar Carlsson inte gör upp i korridorerna om någon större satsning på fossilgas. Det vore väldigt olyckligt. Det där med kadmium är nog bra, men det var faktiskt kväveläckaget jag talade om. Jag tycker fortfarande att det vore väldigt bra om Centerpartiet tog avstånd från sin gamla politik att sänka eller plocka bort miljöavgifterna på konstgödsel och handelsgödsel och i stället insåg att skatteväxling också bör gälla sådant som drabbar jordbruket.
Fru talman! I grunden för avgifter ligger priser, och priset på handelsgödsel går upp. Det här måste man beakta och se som en helhet, och det var det jag försökte eftersträva när det gäller kombinationen konstgödsel i övrigt och kadmium i konstgödsel. Man måste ha med alla komponenter, och när det gäller kadmium måste vi skärpa avgifterna. I annat fall går det illa med våra odlingsjordar. Det var inte fråga om att försöka försköna naturgasen. Det är ett missförstånd, Birger Schlaug. Jag säger bara det som är fakta. Om man ersätter olja och kol den vägen är det klart att det är en vinst. I förhållande till kärnkraften är det från den synpunkten en förlust. Men det är inte det avgörande; där handlar det om att försöka frigöra kommande generationer från tusentals ton med avfall, som skall vaktas i alla generationer.

Fru talman! Vi har naturligtvis litet till mans följt alliansen mellan Ingvar Carlsson och Olof Johansson och kanske inte minst noterat när centerpartisterna själva betygsatt den. Det var inte så länge sedan som jag läste vad partisekreteraren Åke Pettersson tyckte. Han sade att Centerpartiet sällan utövat ett så stort inflytande över de faktiska besluten som under 1995. Per-Ola Eriksson sade: Centerpartiet har kunnat regera från opposition. Det är då inte så underligt, fru talman, att det blir en hel del repliker till Olof Johansson. Perssonplanen kom för några dagar sedan, och vi lyssnade självfallet med spänt intresse på hur Centerpartiet, som regerar från opposition, skulle ta emot den. Den som först var ute på plan var, icke helt oväntat, Per-Ola Eriksson, som svalde den med hull och hår. Strax därefter fångade man Olof Johansson - vilket inte alltid är så enkelt; kanske för medierna men inte för oss andra - och han sade att han inte kunde se något där som var till hinders för samarbetet. Han svalde den också. I dag på morgonen är det Carlgren och Ljunggren som skickas fram - eller träder fram; vad vet jag? Nu ställs det krav, får vi veta i Ekot. Det är krav om allmän arbetslöshetsförsäkring. Fattas bara! Det är ju ett känt fyrpartikrav och beslut som nu repeteras. Det är krav om sänkta arbetsgivaravgifter. Det finns inte heller olika uppfattningar när det gäller att ta itu med arbetslösheten. Centern ställer alltså krav. I dag har Olof Johansson - och vem hade väntat sig något annat? - dragit i gång igen mot Dennispaketet och bron. Han säger: Vi har sannerligen inte skrotat några krav i det avseendet, utan vi håller fast vid detta. Det är för oss ideologiska frågor etc. Men det är en fråga som man numera inte hör ett mutter och inte ett knyst om från er sida, Olof Johansson. Jag har lyssnat mycket väl på Centerpartiet, från 1970-, 1980 och 1990-tal, och jag har i varje valrörelse under dessa decennier hört Olof Johansson och andra företrädare tala om vårdnadsbidraget. Men sedan alliansen med Socialdemokraterna började har det ordet, såvitt jag har kunnat notera, inte funnits i en centerpartistisk mun, i varje fall inte på den här höga nivån. Jag vill då veta: Har ni någon gång tagit upp detta med Socialdemokraterna? Har ni någon gång försökt få dem att förstå det som ni har drivit i valrörelse efter valrörelse, som ni då har sagt att ni inte skulle skrota och att det var en ideologisk fråga? Det berodde inte på de 2 000, 3 000 eller 4 000 kronorna, utan på att det var en valfrihetsreform. Jag skulle kunna citera Olof Johansson när han tar till de starka verbala tonerna och talar om vårdnadsbidraget. Därför skulle det vara utomordentligt sällsamt om Olof Johansson här kunde redovisa eller redogöra för ett rejält meningsutbyte med Ingvar Carlsson och andra i den här frågan. Kan vi få höra litet om resultatet? Jag vill inte misstro Olof Johansson, utan jag tror att han har tagit upp detta. Vad skall hans väljare annars tycka?

Fru talman! Det är bra att frågan ställs. Vi samarbetar med den socialdemokratiska regeringen om saneringen av svensk ekonomi och om försvars och säkerhetspolitiken. Vi hoppas att vi kan samarbeta också om energipolitiken. Förutsättningarna för att man skall kunna genomföra någonting över huvud taget av reformer är, i den här ekonomiska situationen, att man skapar stabilitet. Vårt alternativ är barnkonto. Jag trodde att Alf Svensson hade inhämtat det under den förra valrörelsen.

Fru talman! Jo, jag har inhämtat att Centerpartiet har lovat att barnkonto skulle införas från den 1 januari 1996. Det var för några dagar sedan. Därför borde vi kunna få veta i vad mån Centerpartiet har drivit detta krav i relationerna, som blir allt fastare, med Sedan hänger sig Olof Johansson åt ett trick, vilket jag inte trodde att han skulle göra. Eller har Olof Johansson så till den grad tillgodogjort sig Ingvar Carlssons och andras argumentering att han vill göra gällande att det inte skulle vara att sanera Sveriges ekonomi att införa vårdnadsbidrag? Socialdemokraterna säger innerst inne inte nej av ekonomiska skäl, utan av ideologiska skäl. Jag trodde inte att Olof Johansson skulle backa och backa från sin ideologiska kamp och låta Ingvar Carlsson stå kvar vid sina förlegade, doktrinära, ideologiska bastioner i den här frågan. Jag vågar med bestämdhet påstå - det vet Olof Johansson - att vårdnadsbidraget var ett paretokriterium, som man talar om inom nationalekonomin, som innebar att en del fick favörer utan att andra fick någon försämring. Därför borde Olof Johansson visa en helt annan takt än att försöka dribbla bort det med att säga att det inte gick att ta upp därför att det skulle försämra ekonomin. Det hade förbättrat ekonomin.
Fru talman! Jag hänvisar till vad jag tidigare sade om vilka samarbetsområden vi har ägnat oss åt. Det handlar alltså om den ekonomiska saneringen i första hand. Det vet Alf Svensson. Dessutom har väljarna sagt sitt 1994, och jag känner stor ödmjukhet inför väljarutslag. Det innebär inte att vi släpper våra krav, utan vi arbetar naturligtvis vidare för att just kunna införa ett barnkonto, en beskattad ersättning. Men det får inte vara vilken ersättningsnivå som helst. Då är den ekonomiska saneringen viktig, för att man skall kunna göra det här till en fullgod ersättare för den rad av system som det handlar om att ersätta, nämligen vårdnadsbidraget, som vi hade tidigare, föräldraförsäkringen, barnbidraget och flerbarnstillägget, som numera är avskaffat.

Fru talman! Detta är Ingvar Carlssons sista partiledardebatt. Jag vill gärna, på Folkpartiets och mina egna vägnar, tacka honom för hans gärning i svenskt samhällsliv från 50-talet och framåt. Ingvar Carlsson har en rad personliga egenskaper som det är lätt att känna sympati för. För att nämna en enda, har han vid möten i mindre kretsar en humor, som kanske inte så ofta kommer fram i det offentliga livet men som har gjort många partiledaröverläggningar, som jag har deltagit i, betydligt mera uthärdliga än de annars skulle ha varit. Och även om vi tycker olika om det mesta har jag inga svårigheter att hitta politiska områden där vi liberaler från våra utgångspunkter uppskattar Ingvar Carlssons insatser, t.ex. när det gällde att säkra ett svenskt EU-medlemskap och att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Men jag tror inte att Ingvar Carlsson vill bli avsatt sju veckor i förväg eller önskar att den här debatten bara blir en tack och avskedsföreställning. Sju veckor är dessutom ganska lång tid i det kritiska skede Sverige befinner sig i, så jag tror att det är viktigt att vi i dag också diskuterar de problem vårt land står inför. För mig känns det nödvändigt att också i den här debatten framför allt lägga tonvikten vid arbetslösheten. Frågan är hur vi får fram en sådan politik som ger nya jobb. Från min utgångspunkt är det ett grundläggande problem att valutslaget blev sådant att socialdemokraterna, om de själva vill, har lätt att hitta majoriteter för en politik som definitivt inte skapar dynamik, tillväxt och nya jobb i den sektor där jobben måste komma, nämligen den privata. Vår förhoppning efter valet 1994 var att de s.k. förnyarna inom socialdemokratin skulle ha fått en sådan ställning att partiledningen kunde utnyttja det öppna mandat som man talade om till en del omprövningar i liberal riktning. Så blev det inte. I stället fick vi först en period med rödgrön röra och sedan skedet med samverkan med Centern, och nu den senaste veckan har vi åsett LO:s inträde på den centrala politiska scenen. Samverkan åt mitten fick i och för sig en lugnande inverkan på räntan, men i övrigt är det för mig ganska uppenbart att ingen av dessa konstellationer varit särskilt lämpad att föra en politik som ger nya jobb. Formerna för den fortsatta samverkan mellan Socialdemokraterna och Centern har diskuterats här. Det är naturligtvis någonting som vi utomstående inte har någon inblick i. Av det jag redan har sagt framgår att jag inte har något principiellt emot samverkan över blockgränsen, men det helt avgörande är vilken politik som blir resultatet. Utifrån det vill jag säga några ord både till Centern och till Socialdemokraterna. Till Centern vill jag säga rent ut att jag inte tycker att ni hittills har fått ut tillräckligt av samverkan. Ni har också, liksom de andra tre partierna, ett ansvar för att förvalta arvet från den förra regeringsperioden. Då åstadkom vi ändå tillsammans mycket som är värt att försvara. Det kan väl inte vara er uppgift att bara legitimera återställarpolitiken. Det är möjligen lovande att Olof Johansson talar med Bo Lundgren, för jag tänkte just fråga om några skattefrågor. Men Olof Johansson föredrar visst att prata med en moderat. Olof Johansson! Jag har en fråga, om han kan prioritera mig före Bo Lundgren ett ögonblick. Jag tänkte just fråga om ett par skattefrågor från den förra regeringen. Hur blir det med dubbelbeskattningen? Hur blir det med arbetsgivaravgifterna? Blir det någon sänkning? Och hur blir det med arbetsrätten? Jag tycker att Centern har fått ut för litet av det här samarbetet. När vi i september 1994 fick beskedet från Ingvar Carlsson att någon kursomläggning i liberal riktning inte var att vänta, bedömde vi att det bästa vi kunde göra för att främja en bra utveckling både på kort och på lång sikt var att driva en så effektiv oppositionspolitik som möjligt. Vi vet i vårt parti ända sedan Bertil Ohlins dagar att socialdemokratin kan påverkas också från oppositionsbänken. Jag tänkte formulera en fråga som både Olof Johansson och andra kammarledamöter kan fundera på. Det är en kunskapsfråga apropå det paket som Göran Persson presenterade häromdagen. Vilket parti har i denna kammare i åratal förespråkat 50 % som högsta marginalskatt och 80 % som lägsta ersättning i socialförsäkringarna? Ni skall få två ledtrådar, om ni funderar. Den ena ledtråden är att det inte är Centern, för det är för högre marginalskatter och lägre ersättningsnivåer, även om de som gick på den där förhandsinformationen som de fick möjligen hade glömt det. Den andra ledtråden är att det här är ett parti som av alla ledarskribenter anses helt isolerat och avskuret från allt inflytande. Det är kanske något att fundera på.

Folkpartiet har som bekant ingen som helst önskan att bli ett stödparti åt regeringen som inriktningen nu blivit, men tre områden känns så viktiga för framtiden att det vore synd om helt andra hänsyn fick förstöra sådant som uppnåtts. Jag syftar på skattereformen, som visserligen är svårt sargad och som förstörs ytterligare om regeringen börjar använda de egenavgifter som vi infört gemensamt för att smyghöja skatterna, men som måste försvaras så långt som möjligt. Jag tänker på energin, där jag tror att vi, Socialdemokraterna och Folkpartiet tillsammans, är bättre lämpade att uttolka hur Linje 2:s "avveckling med förnuft" skall gå till än Olof Johansson, som ju långa perioder stått för en ganska oförnuftig energipolitik. Slutligen tänker jag på den generella välfärdspolitiken som har berörts här tidigare. Den utreds nu i Sjuk och arbetsskadekommittén. När det här snedsteget som ni gjorde med 75 % ersättning, alltså ett snedsteg åt grundtrygghetshållet, nu tydligen är på väg att rättas till, tror jag att det finns goda möjligheter att enas om en robust utformning av framtidens välfärdssystem. För att återvända till arbetslösheten tror jag att det finns anledning att känna en djup oro över de sociala effekterna av att så många svenskar har hamnat utanför arbetslivet. Många julkalas i svenska hem för några veckor sedan fördystrades av att någon eller några bland släktingarna och vännerna saknade arbete. Arbetslösheten finns överallt. Men det strider mot allt sunt förnuft att massor av duktiga människor går omkring och gör ingenting, när vi har så stort behov av deras insatser. Det som egentligen oroar mig allra mest är att så få i toppen, så få som skulle kunna göra någonting åt det, egentligen bryr sig. Det anordnas inga demonstrationer, och det skrivs inte särskilt många artiklar. Regeringspartiet är fullt upptaget med sina interna affärer och konflikter. Förra veckan var vi vid den tidpunkt då det äntligen var dags att syna Socialdemokraternas löfte om arbetslösheten från 1994. Ingvar Carlsson framställde det här så att nu var det dags att ta itu med den uppgiften, men så lät det inte före valet. Före valet sade ni att med er politik skulle den öppna arbetslösheten 1995 vara under 5 %. Tolkar man det välvilligt kan man säga att ni syftade på slutet av 1995. Statistiken för december kom i förra veckan, och den visar att den öppna arbetslösheten var nästan 8 %. Skillnaden mellan 5 % och 7,8 %, som det var, motsvarar 120 000 människor, människor av kött och blod, som är öppet arbetslösa för att det här vallöftet inte infriades. Arbetslösheten är högre nu än för ett år sedan och högre än i oktober, då Ingvar Carlsson sade här i riksdagen att den skulle pressas tillbaka tiondel för tiondel. Jag måste säga att det vittnar om en kallblodighet att Socialdemokraterna, samma vecka som denna statistik kommer, presenterar ett nytt löfte som om ingenting har hänt och talar om 4 % utan att det egentligen presenteras några konkreta åtgärder för att de nya jobben på marknaden skall tillkomma. Folkpartiet är ett parti med en stolt historia av reformer, från folkskolan och folkpensionen över rösträtten till jämställdhetslagen och handikappreformen. Det går en rak linje från Bertil Ohlins ställningstagande på 1930-talet för judiska flyktingar till Bengt Westerbergs kamp mot rasism på 1990-talet och Maria Leissners reaktion på den nya hårdheten i flyktingpolitiken. Men mycket av det öppna, toleranta välfärdssamhälle vi varit med att forma hotas nu av massarbetslösheten. Segregationen växer och vård och utbildning drabbas av nedskärningar. Sverige måste hitta en väg ut ur arbetslösheten. Alla som tittar på svensk samhällsekonomi, utom möjligen extrema traditionalister på socialdemokratins vänsterflygel, ser att det med åren uppstått en obalans på det sättet att det finns för få jobb i den privata sektorn. Den privata sektor vi har är inte tillräcklig för att finansiera den offentliga sektor vi vill ha, om inte skattetrycket skall bli helt orimligt. Den viktigaste sociala reform som nu står på dagordningen är att knäcka massarbetslösheten. Folkpartiets politik sammanfattades en gång i tiden med orden "sociala reformer utan socialism". Det är egentligen en sammanfattning också av det jag vill säga här i dag. Eftersom uppgiften är att få fram jobb på marknaden kan det aldrig ske med socialistiska metoder. Och med "socialism" menar jag då inte förstatligande av befintliga företag, som var den gamla betydelsen. Det finns ett slags nysocialism som handlar om att kompromissa sig samman med de olika flyglarna om litet högre skatter, litet fler regleringar, litet mer subventioner, litet fler monopol, osv. Det kan inte vara lätt att lyckas med den uppgiften. Det är ju många politiska mål som skall tillgodoses samtidigt, t.ex. att hålla kvar Kenth Pettersson, få in Olof Johansson och få ned Gudrun Schyman i ett och samma grepp. Då blir det sådant som Göran Persson presenterade häromdagen. Även om det finns några enskilda inslag som jag sympatiserar med är helheten ändå väldigt typisk: en ståtlig, centralt beslutad målsättning, höjda skatter, höjda bidrag, höjda statsutgifter - och inte ett ord om det helt avgörande, nämligen de mekanismer som gör att nya jobb uppstår. Det som kan knäcka massarbetslösheten är en våg av nyföretagande och ett lyft för de småföretag som redan finns, framför allt i tjänstesektorn. Men verkligheten är att nyföretagandet sjunker - minus 13 % förra året! Uppgiften är alltså att skapa ett sådant klimat att många fler entreprenörer vågar sätta i gång nya projekt. Och här finns faktiskt en ljusglimt: Där ute bland människorna sprudlar det av idéer och initiativ. Folkpartiet har låtit ett opinionsinstitut fråga ett urval ur svenska folket om de har funderat på att starta eget och om de har någon affärsidé. Resultatet är på ett sätt mycket uppmuntrande men på ett annat sätt deprimerande. Det uppmuntrande är att hundratusentals människor har idéer och lust att starta eget. Det deprimerande är att alldeles för få har vågat språnget. Det är detta som är den stora utmaningen. Vi skall göra det lättare, inte svårare, att starta företag. Vi skall sänka, inte höja skatterna på företagande. Vi skall ha färre, inte fler, regleringar. Vi skall ha mer konkurrens, inte mindre. Till sist, fru talman: Jag har mest talat om kampen mot arbetslösheten och satt in det som nu behöver göras i en liberal reformtradition - jag tror att det är där det hör hemma. Men ännu ett skäl att påminna om historien är att jag vill ympa in något av den optimism som präglat tidigare reformarbete i den nu aktuella svenska debatten om arbetslöshet. Jag tycker att jag möter alldeles för mycket uppgivenhet. Alldeles för många av dem jag träffar säger: Det här får vi vänja oss vid - om det inte blir ännu värre. Även här i kammaren finns det partier som är mycket mer intresserade av hur vi kan dela på de jobb som redan finns än hur vi kan skapa nya. Det är oförnuftigt att vi samtidigt som vi behöver resurser tillåter att resurser inte utnyttjas, och oförnuft skall vi gå till storms mot. Gamla tiders samhällsreformatörer mötte också skepsis men gav oss många exempel på att oförnuftiga samhällsförhållanden faktiskt kan rättas till. Kan vi släppa loss entreprenörsandan hos svenska folket och få många fler i arbete har vi kommit mycket närmare lösningen på många av vårt lands problem.

Fru talman! I min regeringsdeklaration uttalade jag förhoppningen att vi skulle få ett bra samarbetsklimat här i kammaren. Jag tycker att Lars Leijonborg tog ett steg i den riktningen genom att ange tre viktiga områden: skattereformen, energin och den generella välfärdspolitiken. När det gäller skattereformen har det sagts en del under julhelgen. På den punkten vill jag bara säga följande. Det var en stor men också en svår reform för socialdemokratin. Vi hade en intern diskussion i frågan, om den var rimlig eller inte, men det var en nödvändig reform. Jag lovade då att vi skulle följa upp de fördelningspolitiska effekterna. När det kommer en rapport som visar att den tiondel som har de högsta inkomsterna inte har burit sin börda fullt ut tar jag allvarligt på det. Det är inte att svika skattereformen - det är att stå för skattereformen. När det gäller energin tycker jag att det var bra att Folkpartiet, Centern och Socialdemokraterna kom överens 1991. Grundtanken var att vi skulle avveckla kärnkraften i den takt som vi kunde tillföra ny energi. Jag tror också att det skulle vara bra om vi kunde fortsätta samtalen, grundade på den nya energikommissionen, och få till stånd ett samarbete över blockgränsen. Men jag vill gärna säga att jag tycker att det är en klar fördel om samarbetet med Centerpartiet också kan fortsätta. Den generella välfärdspolitiken står vi fast vid. Den är viktig. Vi sänkte inte från 80 % till 75 % av några ideologiska skäl utan därför att vi inte hade pengar. Den uppgörelse vi träffade med Centerpartiet om detta var enligt min uppfattning absolut en bidragande orsak till att vi nu har fått ned räntorna. Jag tycker att man måste se detta pragmatiskt. Jag tycker att det är bra att Lars Leijonborg tog upp arbetslösheten. Först några ord om det förflutna. Lars Leijonborg åberopade våren 1994. Då lade vi fram en rad förslag som skulle kunna föra ned arbetslösheten under 5 % enligt vad vi fick fram när vi räknade på det. Sedan kom, som Lars Leijonborg säkert kommer ihåg, Björn Wolraths uttalanden och räntechockerna, och vi fick mycket större skuldräntor. Det har onekligen fördröjt också arbetslöshetsbekämpningen. Men det skall inte skymma det faktum att antalet tillkommande platser för 1995 är drygt 60 000, vilket är ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet i EU. Vi skall emellertid nu sätta in stora krafter på att pressa ned arbetslösheten tiondel för tiondel. Jag tror att de flesta människor vet att vi verkligen menar allvar, och den vetskapen grundar de på erfarenhet av vad socialdemokratin har gjort mot arbetslösheten under årtionden. Det handlar om att gå vidare och stimulera näringslivet, mot bakgrund av en industriinvesteringsökning på 40 % under 1995. 40 %, Lars Leijonborg! Det absolut viktigaste är då att pressa ned räntorna - för att de små företagen skall våga och kunna investera. Det handlar naturligtvis också om att den vägen stimulera byggsektorn, och det handlar om att stimulera också den privata konsumtionen och efterfrågan. Den sänkta matmomsen är en väldigt viktig del i detta. I mitt huvudanförande skall jag återkomma till vad vi vill göra för att främja sysselsättningen, eller, rättare sagt, för att se till att vi inte får ytterligare avskedanden när det gäller kommunerna - djärva satsningar på utbildningsområdet för att därmed se till, inte att skapa dåliga arbeten utan effektiva arbeten.

Fru talman! Jag tror att många människor minns att en grundbult i skattereformen var "hälften kvar"; Vidare minns många att politikerna dyrt och heligt lovade att vi nu hade fått ett robust system som verkligen skulle ligga fast. Då är det illavarslande att man ganska kort tid efter det att reformen har satts i sjön och börjat verka tar en mycket speciell period i en djup lågkonjunktur och med hög arbetslöshet till intäkt för att börja fingra på fundamentala delar av reformen. Jag är glad över att man tar bort värnskatten, men det är mycket olustigt att man ersätter den genom en manipulation med egenavgifterna - med samma effekt. Resultatet riskerar - som någon veckotidning skrev häromdagen - att bli t.ex. att vi får svårare att klara det kunskapslyft som Sverige behöver. En hel del kvalificerad arbetskraft väljer att flytta utomlands, för att bara ta ett enda exempel. Jag tycker att vi skall vara mycket intresserade av fördelningspolitik. Det är en av de absolut viktigaste frågorna - den näst viktigaste, skulle jag vilja säga. Den viktigaste frågan är hur vi skaffar resurser, men den näst viktigaste är hur vi fördelar dem. Det finns så mycket annat som Socialdemokraterna borde fundera mycket på. Det finns t.ex. en djup oro bland de handikappade för vad som skall hända med Bengt Westerbergs handikappreform. Systemet med de personliga assistenterna har betytt en frihetsrevolution för många svårt handikappade människor. Socialministern, som också snart skall avgå, har visserligen utlovat att en del av de framlagda besparingsförslagen inte skall genomföras, men fortfarande kan man verkligen fundera på vad det ligger för fördelningspolitik i att ge sig på just denna grupp. Många har funderat på vilka de djupaste motiven är för den hårdnande flyktingpolitik vi nu har sett flera exempel på. Ingvar Carlsson nämnde matmomsen, efter att ha börjat med att tala om att det var nödvändigt att göra någonting av fördelningspolitiska skäl. Jag tror att många TV-tittare har väldigt svårt att följa med i svängarna. Samma dag som matmomsen sänktes sänktes nämligen också bidragen till sjuka och bidragen till arbetslösa. Ett antal sociala försämringar genomfördes här i landet. Kan det vara rimligt att låta detta drabba sjuka och arbetslösa och låta oss som har arbete och är friska få vinsten? Jag tycker inte att Socialdemokraterna har någonting att yvas över när det gäller fördelningspolitik.

Fru talman! Det är litet magstarkt, Lars Leijonborg, att efter att ha suttit i en regering som har tredubblat statsskulden och försatt Sverige i en akut krissituation anklaga oss som gått in och städat upp efter detta för att vi tvingas skära i socialförsäkringssystemen. Jag tror att det räcker att säga detta. Jag skulle också kunna ta upp en diskussion om Folkpartiets flyktingpolitik. Under oppositionstiden avstod jag från att angripa Folkpartiet därför att jag vet hur svårt det är att vara invandrarminister. Men jag vill bara påminna Lars Leijonborg om att det var en regering där Folkpartiet deltog som införde visumtvång för bosnierna i en mycket svår situation. När det gäller de handikappade vet Lars Leijonborg att jag var med i krisförhandlingarna när läget var som svårast och backade upp den handikappreform som Bengt Westerberg ville genomföra. Men det område som Bengt Westerberg totalt felbedömde, och där han även vilseledde oss, var kostnaderna för reformen - de blev mycket större än vad han hade förutsagt. Detta tvingas regeringen nu att titta på, men det skall göras på ett för de handikappade bra sätt. Det bär mig litet emot att här och nu hålla på att tala om vem som bröt och vem som påbörjade vad i skattereformen. Folkpartiet och Moderaterna bröt redan innan skattereformen var genomförd. Ni tog bort det som för Socialdemokraterna var en hörnsten, nämligen kapitalbeskattningen. Vi vill har kvar skattereformen och vi vill se till att den kommer att spela en roll. Jag tycker nog att både Socialdemokraterna och Folkpartiet i stort sett kan vara stolta över att vi orkade få igenom en sådan svår reform. Jag tycker inte att det tjänar mycket till att hålla på att gnata om detaljer i denna reform. Jag delar Folkpartiets känslor för småföretagarna. Det går att utläsa av regeringens politik vad det är vi verkligen syftar till: den sjunkande räntan, som är oerhört viktig. Riskkapitalavdrag införs och kvittningsrätten återinförs för nyetablerade företag. Genom skattereformen och den senare reformerade företagsbeskattningen har egenföretag i dag i stort sett samma villkor som större företag. En rad andra saker är nu i gång på utredningsstadiet. Jag läste i Dagens Nyheter i dag, efter att ha lyssnat på de två största oppositionspartierna inklusive Folkpartiet, en stor rubrik där det sägs att svenskar tror på framtiden. Efter det att europeiska handelskamrar har pejlat stämningen bland företag i 13 länder sägs följande: "Svenska företagare hör till de mest optimistiska i hela Europa om man får tro de europeiska handelskamrarnas organisation Eurochambres." Är det inte litet märkligt att å ena sidan, mot bakgrund av att 50 000 företag gick i konkurs under den borgerliga regeringstiden, höra oppositionens beskrivning av hur vi bedriver en företagsfientlig politik och hur eländigt allt är, och å andra sidan se att industriinvesteringarna ökar med 40 % och läsa att Sveriges företagare just nu, under en socialdemokratisk regering, är de mest optimistiska i Europa? Hur får ni detta att gå ihop?

Fru talman! Det är säkert så att vi hade anledning att vara stolta när vi hade lotsat igenom skattereformen. Men det hjälper inte att ha genomfört någonting om Socialdemokraterna är beredda att ge vika och avskaffa viktiga delar av de förändringar som har genomförts så fort LO gaskar upp sig. Vi har sett detta gång på gång. De som har varit med länge minns att precis samma sak hände efter den skatteuppgörelse som kallades för "den underbara natten". Nu ser vi precis samma sak hända igen med de taklösa egenavgifterna i sjukförsäkringen. Det hade kanske varit bra om Ingvar Carlsson hade tagit upp debatten om flyktingpolitiken före valet. Då hade väljarna fått klart för sig att Socialdemokraterna tydligen står för en annan flyktingpolitik än den Folkpartiet står för. Oron inom handikapprörelsen är mycket djup. Man tycker sig ha 8 miljarder kronor till att genomföra en matmomssänkning som i första hand gynnar dem som är friska - de flesta är ju tack och lov friska - och dem som har arbete och dem som har det ganska bra. Man måste då också fundera på de några hundra miljoner kronor som kan bli avgörande för de handikappades totala livskvalitet. Är detta verkligen en rimlig prioritering i fördelningspolitiskt perspektiv?

Fru talman! Jag är väldigt glad över att Lars Leijonborg så entusiastiskt tar sig an temat arbetslöshet. Jag delar nämligen uppfattningen att den absolut största och viktigaste frågan är hur vi skall komma till rätta med arbetslösheten. Jag vill fråga Lars Leijonborg om två saker. Den ena rör synen på kommunerna. Vad jag förstår ställer Folkpartiet sig bakom en långsiktig ekonomisk politik som innebär att de offentliga utgifterna skall strypas. Detta ingår i planerna om Sverige skall vara med i den ekonomiska och monetära unionen. Det får konsekvenser för kommuner och landsting och för den välfärd som Lars Leijonborg vill värna om. Folkpartiet har också lagt fram förslag om att sänka skatten för den privata tjänstesektorn. Det innebär t.ex. att om min mamma, som är litet över 80 år, behöver fotvård får hon den billigare om den utförs privat än om hon anlitar kommunens fotvård. Det innebär också att ett privat daghem får betala mindre för städningen än vad de kommunala daghemmen gör. Denna ojämlikhet mellan den kommunala och den privata tjänstesektorn kan jag inte hitta några motiv för, om man allmänt talar om välfärdslösningar. Jag tror inte heller att den innebär att vi får fler jobb. Hur ser Folkpartiet på detta? Jag förde en debatt med Maria Leissner där hon sade att detta bara är första steget, och att Folkpartiet egentligen vill ha konkurrensneutralitet. Det vore bra att få detta bekräftat. Den andra frågan gäller arbetstidsförkortningen. Lars Leijonborg uttryckte litet föraktfullt att det finns partier som vill dela på arbetslösheten. Jag tror faktiskt att det börjar gå upp för allt fler människor att det är en klok ekonomi och ett bra sätt att räkna att säga att det är bättre att fler jobbar sex timmar med nyttiga och nödvändiga arbeten än att få jobbar åtta timmar plus en massa övertid. Den här diskussionen förs i hela Europa, och de flesta andra länder har kommit längre än Sverige i detta avseende. Här är Folkpartiet en bromskloss. Det förvånar mig, också med tanke på hur många kvinnor som är intresserade av en daglig förkortning av arbetstiden.
Lars Leijonborg har nu bara 35 sekunder kvar av sin taletid.
Fru talman! Målet för vår ekonomiska politik är att vi skall få de jobb i den privata sektorn att vi får råd att ha den offentliga sektor vi vill ha. Vi skall inte strypa den offentliga sektorn. Målet är tvärtom att välfärden skall räddas. Det är det hela operationen går ut på. Sverige behöver många insatser. Vi skall se till att så många som möjligt vill och har möjlighet att jobba åtta timmar om dagen, för det är det läge som Sverige befinner sig i. Sänkt tjänstebeskattning är jätteviktigt. Det skall gälla alla tjänsteverksamheter. Självfallet skall det vara konkurrensneutralt så att även offentliga verksamheter får samma möjlighet.
Fru talman! Detta måste innebära ett glädjande besked, dvs. att vi får se förslag från Folkpartiet som innebär att också tjänsterna inom den kommunala sektorn kommer att bli skattesänkta och i och med det billigare. Det gläder mig. Vad gäller arbetstidsfrågan är det för mig ett mysterium att ni i Folkpartiet inte kan räkna samhällsekonomiskt och se att det faktum att vi lättar trycket på arbetslösheten innebär att vi får en bättre samhällsekonomi. Dessutom är detta, Lars Leijonborg, en fråga också om livsstil och livskvalitet. Det handlar om att inte behöva stressa, arbeta och slita ut sig som de flesta människor som har ett arbete gör. I stället kan vi faktiskt idka litet sund fördelningspolitik också i denna fråga.
Fru talman! Nu kan jag inte få något svar av Lars Leijonborg. Även om han hade haft tid kvar att svara hade jag inte fått något svar, antar jag. Jag tycker att det är ett intellektuellt allmänt moras att säga att 40 timmars arbetsvecka är förnuftigt, men allting annat är oförnuftigt. 40 timmars arbetsvecka är någon sorts god marknadsekonomi, men 30 timmars arbetsvecka är inte god marknadsekonomi. Det måste innebära att 40 timmars arbetsvecka är någon sorts naturlag i Lars Leijonborgs och Folkpartiets sinnevärld och idévärld. Så skall det vara, och så skall det förbli, oavsett om omvärlden totalt förändras och oavsett om varenda utredning från varenda universitet som har granskat frågan om arbetstiden i framtiden har kommit fram till att det inte kommer att finnas lika mycket lönearbete att dela på i framtiden. Alltså måste man dela på arbetet och sänka arbetstiden. Jag skall ta några sekunder till kärnkraften. Jag tyckte att det var magstarkt av Lars Leijonborg att häva ur sig att Folkpartiet var det parti som bäst kunde tolka Linje 2:s åsikter om avveckling. Linje 2 lade några månader före folkomröstningen 1980 fram en avvecklingsplan som Folkpartiet stod bakom, där det uttryckligen stod att kärnkraften skulle vara avvecklad år 2010. Men inte bara det! Lars Leijonborg och hans gelikar i partiet ljög svenska folket rakt in i ögonen, för på baksidan av er och Linje 2:s valsedel stod det - och det var ett vallöfte - att man skulle förhindra direktverkande el i småhus och att man skulle överföra kärnkraften i offentlig ägo. Men vad har Lars Leijonborg gjort? Han har sett till så att kärnkraften hamnar hos Preussen Elektra. Vad det detta som var offentligt ägande? Ni har svikit i bit efter bit efter bit när det gäller energipolitiken. Jag hoppas vid Gud att Socialdemokraterna åtminstone inte gör upp med er om energipolitiken i framtiden, utan vänder sig till de partier som har en rejäl ärlig trovärdighet i dessa frågor.

Fru talman! Jag tänker ta upp litet om det politiska språket. Det finns en del begrepp som är ofta förekommande i det politiska språket. Ett sådant begrepp är "populism". Det är ett begrepp som har använts flitigt då och då - oftast när de konkreta argumenten tryter. När man skall diskutera de politiska sakfrågorna och inte hittar några bra argument tar man gärna till resonemanget om populism. Det har gjorts om Vänsterpartiet under en tid efter det att regeringen valde att bryta det samarbete som vi hade inlett efter valet 1994. Det har pågått ungefär fram till nu. Jag tänkte tala om vad det är för förslag som har renderat oss detta epitet. Vad är det som ligger bakom när man säger att vi är populistiska? En del andra har andra källor.

Herr talman! Det blir onekligen litet svårt att efter denna vänlighet växla till debatten och svara på Gudrun Schymans fråga, men jag skall göra ett försök. Jag skall i mitt huvudanförande återkomma till det som Gudrun Schyman tog upp i slutet av sitt anförande. Gudrun Schyman ställde en direkt fråga till mig. Det gällde min syn på populism hos Vänsterpartiet. Jag kan uttrycka det på två sätt. Allmänt kan jag säga att det under hela mitt politiska liv för det tidigare Vänsterpartiet kommunisterna och för Vänsterpartiet alltid har gällt att lova mer, att ständigt lägga sig ett stycke ovanför i sina löften. Jag kan också uttrycka det mera konkret. Vänsterpartiet argumenterade år efter år för sänkt matmoms. Det var oerhört viktigt för de vanliga människorna och det var den kanske absolut viktigaste jämlikhetsfrågan. Man sade: Detta skall Vänsterpartiet kämpa för. Så genomför vi en matmomssänkning på inte mindre än 9 %. Då kallar Gudrun Schyman det för gåsleversocialism och antyder att det bara är människor som har det gott ställt som får glädje av sänkningen. Jag tror inte att det är ens 1 % av Sveriges befolkning som äter gåslever. Men man äter potatis, morötter, fiskbullar, torsk, köttbullar och fläskkotlett. På allt detta sänktes momsen genom överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. För en tvåbarnsfamilj betyder det nära 5 000 kr per år. Samtidigt handlade det om att sänka inflationen och att i det svåra läge där vi måste få ned räntorna försöka att stödja hemmamarknaden på något sätt. Det var ingen lätt avvägning, och vi har, som Gudrun Schyman vet, haft en intern diskussion. Men att då gå ut och kalla den här svåra operationen för att få ned räntorna för gåsleversocialism - det var för mig ett ganska trist exempel på populism. Vad är det som har hänt sedan vi träffade den här uppgörelsen? Jo, räntorna har gått ned med ungefär 3 %. Det som har hänt de senaste dagarna ändrar inte på det; räntorna har i dag återigen fortsatt nedåt. Tack vare det har vi fått ett underlag för investeringar som kan öka produktionen, leda till fler jobb och förbättra sysselsättningen. Det är också oerhört viktigt för att få ned boendekostnaderna. Som Olof Johansson påpekade innebär det för en person som har ett villalån på en halv miljon ca 15 000 kr netto per år. Det kommer att pressa ned kostnaderna för dem som bor i bostadsrätt och för dem som bor i hyresfastigheter. Stimulansen för byggandet är nödvändig. Varje byggnadsarbetare som nu kan anställas ger ytterligare 4-5 nya jobb. För staten innebär det direkt en dramatisk reducering av kostnaderna för statsskulden. Med kronans förstärkning minskar ju också statsskulden. Den svåra operation med de sänkta nivåerna som vi gjorde av ekonomiska skäl för att få ned räntan, för att göra något positivt för de enskilda människorna, bemötte Gudrun Schyman på ett sätt som gjorde mig besviken. Under hösten 1994 var Vänsterpartiet med om att ta svåra beslut. Det har jag också gett dem credit för. Men desto större blev besvikelsen när Vänsterpartiet inte orkade fullt ut, utan tog chansen att ta en del socialdemokratiska sympatisörer som i det läget var oroliga över vad som skulle hända med deras standard. Därmed har jag försökt att ge en redovisning av situationen, men nu tar jag mitt träd och går.

Herr talman! Ibland kan man kanske komma på formuleringar därför att man vet att de kan få viss medial spridning, och "gåsleversocialism" kan väl sägas vara ett sådant uttryck. Jag kunde lika gärna ha sagt att det är ett mycket dåligt fördelningspolitiskt förslag att sänka ersättningarna från a-kassan och sjukförsäkringen och sänka barnbidragen och att använda den största delen av de pengarna till att sänka matmomsen för alla. Jag tror att många människor i vårt land som nu efter den 1 januari får se hur notan ser ut håller med mig om detta. Det blir inte bara sänkta matpriser. Fråga, Ingvar Carlsson, dem som är både sjuka och arbetslösa och har många barn hur det har gått i hop sig! Det har det inte gjort. Dessutom innebar denna omfördelning inte att vi fick vare sig fler jobb eller någon större rättvisa. Det var alltså ett dumt politiskt förslag. Jag kan gärna uttrycka mig på det sättet, om det är lättare att acceptera.

Herr talman! Det var nödvändigt för att få ned räntorna att gå vidare med besparingar och inkomstförstärkningar. Vi lyckades att med detta pressa ned räntorna. Med den politik som Gudrun Schyman och Vänsterpartiet företrädde förra våren hade vi inte fått ned räntorna. Jag är helt övertygad om att den politik som vi genomförde var mycket bättre för de svenska medborgarna än den som Vänsterpartiet stod för. Framför allt var de åtgärderna nödvändiga för att skapa jobb på sikt, för att 1999 kunna klara vissa offensiva satsningar, som i och för sig ligger inom ramen för de system som vi har. Jag tror inte minst att alla de som tänker på sina barn och barnbarn känner stor tillfredsställelse över att vi har bromsat upp statsskuldens ökning. Vi kunde inte fortsätta att skuldsätta framtida generationer.

Herr talman! Jag ser, Ingvar Carlsson, att trädet är litet, hårt ansat och väl klippt. - Kanske har Per Kågeson ramlat av, men Greger Hatt och en del andra finns i alla fall kvar. Jag tycker att det där trädet är litet symboliskt. Också vi skall skänka träd, Ingvar Carlsson, för plantering i Kenya - alldeles riktiga träd, som blir både nyttiga, vackra och bra för dem som får del av deras frukter. Herr talman, ledamöter, ni på läktaren och ni som lyssnar på radio och ser på tv! Det här har inte varit någon speciellt kul debatt. Jag tycker egentligen att den har varit ganska trist. Jag tänker därför till att börja med tala om någonting annat, något som kanske många inte tycker är politik men som egentligen borde vara politik. Vad är effektivitet? Vad är ett effektivt samhälle? Vad är rationellt? Vad är ett rationellt samhälle? Vad är mänskligt? Vad är ett mänskligt samhälle? Jag tror att det här är frågor som vi som just nu jobbar med politik borde ställa oss ganska ofta. Vi borde också fundera över vad som egentligen är värdefullt i livet, vad som egentligen ger livet någon mening. När jag är ute och pratar, håller föredrag eller deltar i debatter brukar jag börja med att be dem som lyssnar att vända sig mot varandra, två och två, och under några sekunder berätta för varandra vad de tycker har varit viktigast i deras liv och vad som är deras största önskan för framtiden. Det visar sig då väldigt ofta att det som de talar om ligger mycket långt bort från politiken och från det som vi politiker ofta pratar om. Det intressanta är att man bland de här människorna inte behöver ha någon redovisning av vad som är sagt. Alla vet vad som berättats, utan att man behöver säga det högt. Det som berör människor är ett samhälle som handlar om närhet och om möjligheter att växa, om en trygghet som inte fängslar utan som får människor att lyfta, och ett samhälle som handlar om kärlek. Det är det som är människors verklighet och som är deras drömmar. Men många politiker talar alldeles för sällan om de här sakerna. Ändå är det just detta samhälle som de vanliga människorna drömmer om och som vi tillsammans måste skapa, ett mänskligt samhälle, där framgången mäts i kvalitet, inte i ekonomisk kvantitet, inte i antalet bilar per capita, i storleken på vapenexporten, i bredden på en Öresundsbro eller i mängden radioaktivt avfall från kärnkraftverken. Vi kan också skapa det samhället, om vi själva vill det, om vi vågar tänka nytt, om vi vågar släppa gamla idéer och föreställningar som är förknippade med industrialismens framväxt och de idéer som ligger till grund för de gamla partiernas värderingar. Men för att få detta mänskliga samhälle måste vi definiera vad som är effektivt och rationellt. Vi i Miljöpartiet menar att ett miljövänligt samhälle är effektivt och rationellt, av den enkla anledningen att överlevnad på sikt är effektivt och rationell. Kärnkraft, fossila bränslen, kemikalier som hotar våra celler och våra arvsanlag är inte något som är effektivt och rationellt utan ineffektivt och orationellt. Vi i Miljöpartiet menar också att jämlikhet är effektivt. Ett jämlikt samhälle är ett effektivt samhälle. Så kanske man inte får säga i dag, när socialdemokraterna och partierna i den gamla borgerliga regeringen har fått för sig att det skulle vara smart att öka klyftorna i samhället. Det är faktiskt så det har blivit både under den gamla borgerliga regeringen och under den socialdemokratiska regeringen. Det är kanske fel att säga så i en tid när fallskärmarna seglar över landet och när vi som redan har får äta gratismiddag och gratislunch på X 2000, medan den ensamstående mamman måste betala för varenda kopp kaffe när hon åker på de vanliga tågen. Eller i en tid när Brysselpendlarna köper skattefri sprit på varenda flygplats, samtidigt som många säger att skatterna inte räcker för att klara dem som är arbetslösa och sjuka. Ett samhälle med ökande klyftor, med allt större skillnad mellan dem som har och dem som inte har, innebär att grogrunden för utanförskap, våld, rasism och konflikter ökar. Och det är inte effektivt. Det är inte rationellt. Det är ineffektivt och orationellt och leder steg för steg in i ett alltmer omänskligt samhälle. Därför menar vi att både den nuvarande socialdemokratiska regeringen och den gamla borgerliga regeringen är fel ute. Genom att dra undan pengar från kommuner och landsting - som bl.a. fått betala en EU-skatt i form av högre arbetsgivaravgifter - dras resurser också bort från det som är människors nära miljö, det som är avgörande för de allra flesta människors livskvalitet, nämligen skolan, barnomsorgen, äldrevården och sjukvården. Genom att sänka ersättningsnivåerna vid sjukdom och arbetslöshet, också för dem som redan har det svårt och för dem som redan lever på den ekonomiska marginalen, stressar man mängder av familjer. De som hårdast drabbas är faktiskt barnen i de här familjerna. Och otrygga barn i dag blir otrygga vuxna i framtiden. Vilket samhälle väntar, om vi fortsätter den här utvecklingen? Låt mig ge några exempel. Vi måste spara i en hårt ansträngd budget. Och det är helt klart, kära vänsterpartister: Det har varit nödvändigt att spara, inte bara att öka skatter. Hushållen har blivit av med 6 miljarder och kommunerna med nästan 8 miljarder under 1995. Det har slagit hårt mot dem som redan har det marigt ställt. Samtidigt har statens utgifter ökat med 13 miljarder genom medlemsavgiften till EU. 13 miljarder! Det betyder att varenda krona som vi har skrapat ihop genom att sänka barnbidragen, försämra sjukkassan, försvaga föräldraförsäkringen och dra pengar från kommuner och landsting har gått till medlemsavgiften till EU. Hur många i det svenska folket tror ni som sitter här i kammaren finner detta vara rimligt? Hur många av er som nu lyssnar på radio och ser på TV finner det vara rimligt? Jag tycker inte att det är det. Den som är satt i skuld är inte fri brukar Göran Persson säga, och det är sant. Om man tvingas att betala för något som man inte vill ha är man inte heller fri. Jag tänker t.ex. på EU:s jordbrukspolitik, som ingen i Sverige vill ha. Ändå tvingas vi varje år att betala mångmiljardbelopp från statskassan för detta. Dessa pengar borde användas där de gör nytta och leder till ett effektivt, rationellt och mänskligt samhälle. EU-frågan är mer aktuell än på länge. Regeringen står inför en regeringsförhandling inom EU. Jag har en fråga som jag gärna skulle vilja ha ett svar på, ja eller nej, från Ingvar Carlsson. Kan Ingvar Carlsson tänka sig att vi efter EU:s regeringskonferens i år kan få en folkomröstning om resultatet, precis som i Danmark? Jag vill bara ha ett ja eller ett nej. Det tar bara två sekunder att svara på den frågan. Herr talman, ledamöter, ni på läktaren och ni som lyssnar på radio eller ser på TV! Socialdemokraterna är egentligen vågmästare i denna riksdag. Den socialdemokratiska regeringen kan välja var man vill söka stöd för sina förslag. När det gäller frågan om ökade klyftor eller ökad jämlikhet i samhället har man valt. Där har Socialdemokraterna varit vågmästare och man har valt fel. När det gäller att välja mellan en bra miljöpolitik och en svag miljöpolitik har Socialdemokraterna varit, och är fortfarande, vågmästare. När det gäller att välja mellan en human flyktingpolitik och en omänsklig flyktingpolitik är Socialdemokraterna vågmästare. När det gäller frågan om att antingen, som vi vill, avveckla kärnkraften till år 2010 eller att låta reaktorerna bli äldre och farligare är Socialdemokraterna vågmästare. När det gäller frågan om att förbjuda eller tillåta landminor, vilkas enda syfte är att lemlästa människor, är Socialdemokraterna vågmästare. När det gäller frågan om att antingen göra nya mångmiljardsatsningar på militärt materiel - JAS plan och annat - eller att, som vi vill, göra satsningar på skolan, barnomsorgen och äldrevården är Socialdemokraterna vågmästare. När det gäller frågan om huruvida vi skall finansiera statens utgifter med raka och tydliga skatter eller trixa med obligatoriska egenavgifter är Socialdemokraterna vågmästare. När det gäller Öresundsbron är Socialdemokraterna vågmästare. När det gäller att sänka arbetstiden är Socialdemokraterna vågmästare. När det gäller att släpa in Sverige i EU:s monetära union är Socialdemokraterna - och regeringen - vågmästare. Ingen kan alltså säga att regeringen måste göra en massa saker. Det finns ett parlamentariskt underlag för goda och bra beslut. Tyvärr väljer regeringen ofta att sätta sig i fel vågskål. Privatmoralen säger att det var omänskligt att utvisa Åselefamiljerna. Då måste den politiska moralen säga att det är något som är fel med hur flyktingpolitiken bedrivs, även om kritik mot Turkiet kanske blir mindre gångbar nu när EU har ställt sig bakom ett långtgående handelsavtal med detta land. Privatmoralen säger att det är skamligt att sprida ut falska rykten. Då måste det vara ett politiskt skamgrepp att sprida ut falska rykten om att flyktingar har lurat till sig en halv miljon kronor. Så trodde jag inte att man gjorde i en upplyst demokrati, men så gjorde ett regeringskansli i Sverige 1996. Därmed gav man legitimitet åt alla dem som sprider rykten och lögner i rasismens tassemarker. Skäms inte ni i regeringen för detta? Ni är i denna fråga bara uppbackade av Moderaterna. Jag tycker att regeringen totalt sett agerat så svagt i denna fråga, inte minst när det gäller ryktesspridningen, att man hamnar på gränsen till vad som borde leda till en misstroendeförklaring. "Den som säger sanningen syndar inte, men han skapar besvär." Detta är ett gammalt spanskt ordspråk, och det har nog sin giltighet också i vårt land och i vår tid; "Den som säger sanningen syndar inte, men han skapar besvär." Jag kom att tänka på detta ordspråk härom dagen när vi fick veta att regeringen funderar på att stoppa Miljöpartiets representant i den nya grupp som skall kontrollera att svensk vapenexport verkligen följer svensk lagstiftning. Varför diskuterar man ens tanken att stoppa Miljöpartiets företrädare. Har vi fel åsikt? Skall vår åsikt inte få höras trots att den delas av väldigt stora delar av det svenska folket? Hur kan det komma sig att den socialdemokratiska regeringen funderar på att stoppa en person som tolkar vapenexportreglerna restriktivt, precis som den socialdemokratiska kongressen har sagt att man skall göra? Anders Björck skall sitta i rådet trots att han så sent som i går kväll i Kvällsöppet i TV 2 sade att han vill utöka vapenexporten också till regioner där det är oro och konflikter. Han framförde också ett skäl för detta: Vi skall ha vapenexporten eftersom den ger sysselsättning. Detta strider mot riksdagens beslut. Skall då inte regeringen ifrågasätta Anders Björck, han som uppenbarligen även i rådet vill förändra synen på svensk vapenexport? Vår representant säger att reglerna skall följas. Den som inte har någonting att dölja behöver inte vara rädd. Den som har någonting att dölja bör kanske vara rädd. Regeringen är alltså vågmästare mellan Moderaternas märkliga krav på utestängning och Miljöpartiets önskan om att bredda kompetensen i det råd som skall kontrollera vapenexporten. Regeringen har att välja mellan Anders Björck, och moderat dubbelmoral, och att leva upp till den socialdemokratiska kongressens vilja, alltså att vapenreglerna skall tolkas restriktivt. Det sistnämnda är exakt vad Miljöpartiet och Henrik Westander vill arbeta för i det råd som skall granska vapenexporten. Vad väljer ni? Jag hoppas att ni hamnar rätt. Härom dagen hörde vi att Per Kågesson, sakkunnig i energifrågor, mer eller mindre tvingas bort från regeringskansliet. I en debattartikel i Dagens Nyheter beskrev han hur han hade varit energiministerns narr och nu skulle tvingas bli regeringens gisslan. Per Kågeson var en av de ledande personerna i linje 3, dvs. den folkrörelse som ville avveckla kärnkraften. Han arbetade också nu för en konstruktiv avveckling. Han arbetade på ett relativt ovanligt sätt; han försökte faktiskt få olika grupperingar att enas. Han kände sig dock utnyttjad som radikalt alibi för regeringens energipolitik. Min fråga till Ingvar Carlsson blir nu om han avser att leva upp till det som linje 2 lovade i folkomröstningen, nämligen att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Ni stod själva för en avvecklingsplan som klart deklarerade att år 2010 skulle kärnkraften vara avvecklad. Ett bra samhälle och ett hållbart samhälle bygger på ekologiska principer och på social anständighet. Vi måste lära oss att det är effektivt och rationellt med en bra miljö och med jämlikhet. Vi måste också lära oss att arbete med människor i t.ex. sjukvården och äldrevården skall värderas på ett annat sätt än vad som görs i dag. Det handlar om viktiga arbeten. Därför är min uppmaning till regeringen: Minska den del av den offentliga sektorn som går till det militära och satsa pengarna på miljövård, sjukvård och äldrevård! Det är effektivt, rationellt och mänskligt.
Birger Schlaug har därmed förbrukat sin tid för debatten i dess helhet.

Herr talman! De senaste veckorna har onekligen flyktingpolitiken varit i rampljuset. Jag vill gärna ha sagt att jag inte för ett ögonblick tror att Ingvar Carlsson och Leif Blomberg vill stryka främlingsfientliga stämningar medhårs. Jag tycker att det är billigt att hojta om Blombergs avgång. Jag skulle vilja vädja till alla att göra gemensam sak för att tränga tillbaka det främlingsförakt, det våld och den rasism som alldeles uppenbart finns och som pyr i vårt samhälle. Detta sker knappast genom enstaka partiledarträffar eller genom opinionsmöten på gator och torg. Därmed inte sagt något annat än att sådant är nödvändigt, men skall vi vitalisera respekten för vår demokratis värden och värderingar så tror jag att vi måste ge oss i kast med ett dagligt, långsiktigt arbete för att inpränta den etik som ger varje individ oberoende ras, kön, ålder sexuell läggning o.s.v. ett okränkbart värde. 1996 finns en artikel rubricerad "Värdegrunden i praktisk tillämpning". Låt mig citera ett par meningar ur det brevet: "Målet med det praktiska arbetet är att förstärka etiska värden.

Herr talman! Jag vill börja med att svara på några frågor från Birger Schlaug. Jag har tidigare sagt att jag inte utesluter en folkomröstning efter regeringskonferensen. Men jag vill samtidigt säga att jag anser att man skall vara mycket försiktig med folkomröstningsinstitutet. Vi har använt folkomröstningar ungefär en gång vart tjugonde år under vår demokratiska historia. Det är ingen tillfällighet att det har varit så sällan. Birger Schlaug hade en uppgift som var fel. Kommunerna har fått kompensation för höjningen av arbetsgivaravgifterna med 1,5 % för att finansiera Birger Schlaug hade också ett långt inlägg om socialdemokratin som vågmästare. Jag vet inte om jag skall uppfatta det som positivt eller negativt. Vågmästare har väl i allmänhet en negativ klang. Men det är klart att jag som socialdemokratisk partiledare har verkat för att vi skall få en styrkeposition i svensk politik, att vi med vårt agerande skall försöka få igenom vår politik. Jag kan gärna erkänna eller bekräfta att vi i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, när vi nu sitter och diskuterar hur vi skall företräda våra väljare och våra värderingar, för närvarande upplever att vi har mycket goda möjligheter att föra igenom vår politik i den här riksdagen. Det sker i och för sig genom kompromisser och överenskommelser, men det tar jag som något positivt. Jag är litet stolt och glad över det. Det är absolut ingenting som jag skäms över. Birger Schlaug skrev en sympatisk artikel för ett tag sedan där han diskuterade påfrestningarna med att vara språkrör eller partiledare. Den var självkritisk över hur Miljöpartiet hade utnyttjat massmedierna i vissa avseenden i början. Han redovisade också att det var tungt att arbeta - och det är ändå i opposition. Det är en något mer skyddad tillvaro än att sitta i regeringen. Samtidigt hade Birger Schlaug kritiska synpunkter på beslut i invandrarfrågor. Jag vill bara säga följande. Sverige är ett land som har bedrivit en generös invandringspolitik. 18 % av dem som nu bor i Sverige har minst en förälder med utländsk bakgrund. Jag tror inte att det finns något land i Europa som kan uppvisa motsvarande siffror. Titta er omkring t.ex. bland våra nordiska grannar! Men vi har inte haft en fri invandring. Bara under 90-talet har 80 000 människor fått beskedet att de måste lämna Sverige. Jag har inte svårt för att fatta beslut. Jag har varit med om att fatta beslut under många år. Men jag kan försäkra att det inte finns några beslut som ger mig sådan ångest som att sitta på torsdagarna i regeringssammanträden år ut och år in, månad efter månad och säga: "Du får stanna. Du måste åka." Det är fruktansvärt tunga beslut att fatta. I Åselefrågan fanns inget bra beslut. Det fanns bara två dåliga beslut. Jag accepterar den kritik som kommer om att vi fattade fel beslut. Ingen kan tvärsäkert säga vad som var rätt eller fel. Men jag accepterar inte de våldsamma överdrifter i kritiken som har varit. Jag är glad över Alf Svenssons uttalande på den punkten. Jag kan försäkra att invandrarministern, regeringen och jag själv har försökt att komma fram till något klokt. Birger Schlaug tycker att det är tungt att vara språkrör. Jag ber honom fundera över hur det är att vara invandrarminister. Det är den mest otacksamma och svåra uppgift som man kan ha i någon regering, men någon måste göra det jobbet. Herr talman! Vid regeringsskiftet i oktober 1994 stod Sverige inför risken av en ekonomisk katastrof. Nu, drygt ett år senare, vågar jag säga att denna för svensk ekonomi och svensk demokrati farliga kris är avvärjd. Det har krävts kännbara uppoffringar, inte minst för dem med små marginaler. Men nu ser vi att de tunga och svåra men nödvändiga besluten börjar ge konkreta resultat. Det märks redan i hushållens ekonomi. Lägre bolåneräntor ger den som har ett lån på en halv miljon kronor ca 14 000 kr netto i lägre utgifter per år. Sänkningen av matmomsen betyder 5 000 kr mer i kassan på ett år för en tvåbarnsfamilj. Till detta skall läggas en sysselsättningsökning som är dubbelt så snabb som i övriga EU. 60 000 fler arbetstillfällen har skapats under 1995. Det ger oss tid och utrymme för en mer intensiv debatt om framtiden. Jag hävdar detta med bestämdhet även efter ett och halvt dygns ränteturbulens. I svensk demokrati måste vi ha rätt att diskutera framtidens riktlinjer på ett öppet och konkret sätt. Det är förutsättningen för att lyckas med nästa uppgift, nämligen att bekämpa arbetslösheten. Socialdemokratins mål är att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Detta är ett djärvt men realistiskt mål om alla goda krafter sluter upp kring det. Den ekonomiska styrka som vi har byggt upp ger oss nu möjligheter att själva vidta en rad åtgärder, detta utan att släppa kontrollen över ekonomin. Kunskap, kvalitet och effektivitet måste bli vägledande för en framtida tillväxtpolitik för fler jobb. Svensk företagsamhet skall konkurrera på världsmarknaden med kompetens, inte med låga löner. Jag vill i replik till de företagsledare som har uttalat oro under de senaste dagarna säga: Det är bra för svensk företagsamhet att man flyttar resurser från passiv utbetalning till arbetslösa till aktiva åtgärder för en ökad utbildning och bättre kompetens. Därför skall en hel årskull, 100 000 människor ges möjlighet att vidareutbilda sig inom grundskolan, inom gymnasiet och på högskolenivå. Höjda energiskatter skall bidra till att finansiera detta utbildningsprogram. Det är enligt vår mening inte rimligt att människor sägs upp i kommunerna när det finns så väl eftersatta behov som hög arbetslöshet. Regeringens ambition är därför att kommunerna inte skall behöva minska personalstyrkan under 1997 och 1998. Utrymme för detta skapas bl.a. genom att man skjuter kravet på balans i kommunernas budgetar till 1999. Genom att det skapas bättre och effektivare regler i försäkringssystemen är det möjligt att höja ersättningsnivåerna till 80 % från 1998. Detta finansieras inom ramen för de nuvarande systemen. Det uppfattade tyvärr inte alla när beskeden gavs. Vi vill också åstadkomma rättvisa i skattereformen genom att ta bort taket för egenavgifterna, vilket ger skattesystemet en mer utjämnande profil. Samtidigt höjs taket i sjukförsäkringen till tio basbelopp, så att fler får ett bättre skydd. Värnskatten slopas 1999 som utlovats för att man skall hålla fast vid den högsta skattesatsen om 50 %. Detta är några centrala punkter i en socialdemokratisk offensiv framtidssatsning för rättvis fördelning, välfärd och arbete. Dessa skall kompletteras med kraftfulla insatser från svensk sida för att även den europeiska politiken skall inriktas på att bekämpa arbetslösheten. Det är med både lättnad och glädje som jag lämnar denna redovisning för riksdagen och svenska folket. Jag känner också stor tillfredsställelse över att de svåra besluten har kunnat genomföras i samverkan med andra partier och att breda majoriteter därmed har kunnat skapas. Särskilt stor betydelse visade sig den uppgörelse ha som träffades mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet förra våren. Jag vill gärna uttala min uppskattning till Olof Johansson och Centerpartiets riksdagsgrupp för ett modigt och rakryggat agerande. Herr talman! Detta är min sista partiledardebatt i riksdagen, och jag vill gärna tacka för de vänliga ord som har riktats från denna talarstol. Med drygt 30 år i denna riksdag som bakgrund vill jag gärna utnyttja detta tillfälle att delge kammarens ledamöter några erfarenheter av svensk parlamentarism och förändringar i det politiska livet som jag ser som viktiga. Sverige är jämfört med de flesta länder i världen gynnat av en lång demokratisk tradition som präglats av stabilitet och inte oväsentlig värdegemenskap mellan partierna. Den nödvändiga blandningen av strid och samverkan finns. Men viktigare är kanske ändå att redovisa det som jag ser som problem, ja kanske t.o.m. faror, för vårt demokratiska system. Perspektivet är 30 år från mitt inträde i riksdagen efter 1964 års val - jag ser att några yngre ledamöter bleknar - fram till mitten av 1990-talet. Då ser jag några ganska dramatiska förändringar. För det första ser jag det alltmer uppdrivna tempot och behovet av snabbhet i beslutsfattandet. Jag brukar förenklat uttrycka det som att vi förr hade en ATP fråga på tio år. Nu har vi tio ATP-frågor på ett år. Alltför snabba beslut riskerar att bli dåliga beslut. Jag märker också en tydlig tendens till att felaktiga beslut i dag får svårare konsekvenser innan beslutsfattarna får chans att rätta till dem. Även när utvecklingen går åt fel håll går det tyvärr snabbare. För det andra ser jag komplexiteten. Det var enklare förr att klart och tydligt se konsekvenserna av varje beslut och reform. I dag vävs olika frågor samman till ett ofta invecklat och otydligt mönster. Ett beslut får dessutom ofta konsekvenser som varit svåra att förutse. För det tredje har det internationella beroendet ökat. Visst hade vi internationellt utbyte även på 1960-talet. Men i dag förflyttas enorma kapitalströmmar ständigt och sekundsnabbt över gränserna. Människor reser på fritiden och i arbetet mer än någonsin. Allt fler flyttar till andra länder för att studera eller arbeta. Sverige har berikats som nation genom invandring och blivit mångkulturellt. Kommunismens murar har fallit. I dag har vi inte råd att odla den självgoda nationalismen. Det är en del av det globala samhället, där nationsgränserna har mist sin ursprungliga betydelse. Det gäller en rad områden. Risken för spekulation mot ett enskilt lands valuta måste mötas gemensamt. Arbetslösheten kan på sikt inte bekämpas av varje land för sig om man vill nå bästa resultat. I detta sammanhang krävs gemensamma ekonomiska och politiska beslut. Nedsmutsningen av Östersjön kräver samarbete för att kunna hejdas och för att vi åter skall få ett levande hav. Hålen i ozonskiktet är ett globalt problem. En värld i fred måste bygga på förståelse mellan folken för att alla skall kunna leva som goda grannar. För det fjärde ökar politikerföraktet. Jag delar den oro som Alf Svensson uttryckte nyss från talarstolen. En del av förklaringen har jag redan nämnt. Snabbheten, komplexiteten och internationaliseringen riskerar naturligtvis att öka avståndet och främlingskapet mellan väljare och valda. Här står vardagsdemokratin inför utmaningar som partierna inte alltid klarar att hantera. Medlemmar känner sig överkörda, och sympatisörer känner inte igen sina partier. Självkritiken måste nog drivas ett steg till. Jag upplevde att 1980 talet förde in en ny sorts ekonomisk girighet i Sverige. Denna girighet kan få förödande konsekvenser för sammanhållningen och solidariteten mellan människor. Om medborgarna i denna situation upplever att inte heller politikerna lever som de lär blir demokratin bräckligare. När detta är sagt vill jag uttrycka en mycket bestämd mening. De allra flesta svenska politiker är synnerligen hederliga människor som arbetar hårt och engagerat. Villkoren är inte särskilt glamorösa, vare sig jämfört med näringslivet eller med parlamenten i omvärlden. För det femte har massmedierna fått en förändrad roll. Jag erinrar mig från Tage Erlanders tid som statsminister att statsrådsberedningen skickade ut ett pressmeddelande där det informerades om att regeringen två gånger per år skulle anordna särskilda presskonferenser och att även TV skulle inbjudas. Medierna har sedan dess lyckligtvis flyttat fram sina positioner. I dag råder ett mycket mer komplicerat förhållande och t.o.m. en kamp om den politiska dagordningen mellan politiker och journalister. Detta för demokratin så spännande ämne får jag behandla litet utförligare vid ett annat tillfälle och i ett annat forum. Vad jag nu sagt ger en orättvis och alldeles för mörk bild av svensk demokrati. Men min avsikt var att i dag peka på problemen - inte att understryka de positiva dragen, som naturligtvis är klart övervägande. Det kan också vara tankeväckande att någon gång anlägga ett tidsperspektiv som är betydligt längre än var kanslipresident och riksråd, skrev omkring 1750 i sin dagbok att en rådsmedlem är oändligt utsatt. Hans fiender sårar honom. Förtalet fastnar vanligtvis. Massan blir hans domare. Tidens elände och händelsernas gång blir hans åklagare. Man anser sig kunna vara honom nådig när man nöjer sig med att avkräva honom förödmjukande förklaringar till snärjande kommentarer som hans fiender sammanställt. Kanske är politikens villkor och problem ganska så beständiga. Kanske har vi en benägenhet att tycka synd om oss själva. Kanske är detta ett sätt att överleva. Eller är det som min politiska lärofader, Tage Erlander, en gång uttryckte det? Han sade: En statsministers vardag består till 80 % i att förhindra katastrofer. Ärade kammarledamöter, ni anar inte vad ni gått miste om!

Herr talman! Jag kan instämma i mycket när det gäller Ingvar Carlssons slutbudskap, inklusive den applåd som följde. Men jag måste återkomma till den strukturella massarbetslösheten, som är Sveriges största problem. I dag står över 12 % av den arbetsföra befolkningen utanför arbetsmarknaden. Regeringen spådde själv i tillväxtpropositionen att den siffran skulle bestå fram till sekelskiftet. Motdraget är nu besvärjelser och politiska ingrepp som redan misslyckats. Det senaste utspelet om att minska den öppna arbetslösheten till högst 4 % år 2000 visar hur regeringen möter arbetslösheten - med ord i stället för med handling. Jag är allergisk mot sådana mål, är Mona Sahlins kommentar. Särskilt allvarlig är långtidsarbetslöshetens utveckling under senare år. Stora grupper ställs vid sidan av samhället och vänjs vid en tillvaro utan egna försörjningsmöjligheter. Ni socialdemokrater har ett tungt ansvar för denna utveckling. Det är er regleringspolitik, påhejad av fackliga särintressen, som gynnar dem som redan har jobb men försvårar för dem som står utan jobb. Den yrvakna satsningen på 100 000 utbildningsplatser för 10 miljarder kommer inte att leda till tillväxt och riktiga jobb om inte övriga förutsättningar för företagande och arbete samtidigt blir bättre. Men man får, förstås, en tillfällig skenbar förbättring av arbetslöshetsstatistiken. I ljuset av helgens utspel framstår behovet av förändringar och nytänkande som än mera akut. Höjda skatter och en ovilja att modernisera arbetsrätten ger inte nya riktiga jobb. Socialdemokraterna föreslår samma politik för morgondagen som den som de misslyckades med i går. Det är samma högskattesamhälle, samma företagarmisstro, samma hårdnackade försvar av regleringar och samma tro på tillväxt och sysselsättning som skapas av politiker. Men den politik som drivit Sverige in i krisen kan inte ta oss ur den. Efter det att vi moderater funnit att vi inte får gehör för våra konkreta förslag till strukturella reformer på arbetslivets område har vi förordat en oberoende kommission med uppgiften att analysera orsakerna till den svenska arbetslösheten och att se vilka åtgärder som behövs för att vi skall komma till rätta med arbetslösheten. Denna idé har tidigare viftats bort av regeringen, och Ingvar Carlsson gjorde väl det också i en replik här tidigare i dag. Men kan inte Ingvar Carlsson i sin sista partiledardebatt öppna för åtminstone litet nytänkande? En expertkommission är väl inte för mycket begärt i ett land allt mera illa åtgånget av massarbetslöshetens följder för individer, för samhällsekonomin och för statsfinanserna.

Herr talman! Jag är mycket glad över att arbetslösheten spelar en viktig roll i den här debatten och skulle bara med några ord vilja ange varför jag är övertygad om att Sverige återigen kommer att bli det land som går i spetsen för att finna nya metoder och bekämpa det onda som arbetslösheten utgör. Jag gör det genom att ställa två mycket enkla frågor, som är helt avgörande för trovärdigheten i om vi skall lyckas: 1. Finns det behov i Sverige och Europa som vi inte klarar att tillfredsställa i dag men som borde tillfredsställas, som vi borde möta? Jag tror att alla är beredda att svara ja på den frågan. 2. Finns det människor som vill arbeta men som inte får arbeta, som inte ges den chansen i dag? Svaret är också där ett tydligt ja. Därmed anser jag att politikernas och demokratins uppgift är att se till att behoven och människornas vilja till insatser kan komma samman. Jag säger inte att det är lätt, men jag är fullständigt övertygad om att det finns möjligheter att göra detta. Jag känner en stark förpliktelse för svensk socialdemokrati att, liksom tidigare årtionden, ta ett stort ansvar i detta avseende. Men jag välkomnar andra partiers insatser här i Sverige och partier i andra delar av Europa som kan medverka till att skapa både teorier som behövs och praktiska reformer. Om det är något som skulle ha lockat mig att vara kvar i ledande ställning i politiken, så är det denna, som jag ser det, historiska uppgift. I stället för att nu som det sista inbjuda till fortsatt polemik vill jag bara göra markeringen att här finns det faktiskt utrymme för alla som vill bidra konstruktivt.
Herr talman! Jag förstår att Ingvar Carlsson ser landningsbanan framför sig, men han svarade inte på min fråga utan for ut i ett resonemang om vad man skulle kunna göra. Ja, gärna diskussioner i en expertkommission eller på annat sätt politiskt om vad som är förutsättningen för mera arbete. Men det kan inte gärna vara innehållet i ert utspel i fredags. Det innehåller ju en kraftig skattehöjning vad gäller arbete, men kanske framför allt vad gäller företagen. Höjd energiskatt i förening med en förtida avveckling av kärnkraften skulle avsevärt minska möjligheterna till nya jobb. De föreslagna skattehöjningarna fogar sig till de 60 miljarder som redan beslutats sedan Socialdemokraternas återkomst till regeringsmakten. Kontrasten är då stor till Ingvar Carlssons löfte i valrörelsen, att den verkliga summan skulle bli 3,7 miljarder och att skatterna inte skulle drabba någon fattig. Men från årsskiftet har ett vanligt hushåll, med t.ex. en metallarbetare och en sjuksköterska som båda jobbar heltid, fått en skattehöjning med 1 000 kronor per månad. Det är precis vad vi moderater förutspådde, men detta bestred Ingvar Carlsson före valet. De skattehöjningar som nu föreslås för högre inkomsttagare ingår i spelet för att blidka partivänstern. Det framgick av Ingvar Carlssons nyårsbudskap till svenska folket. Men då hade en utredning just påvisat att ytterligare skärpningar av det redan rekordhöga skattetrycket driver såväl kapital som företag och människor ur landet. Statsministern borde lyssna till sin gamle finansminister Kjell-Olof Feldt: Vi socialdemokrater borde vid det här laget veta att läget för låginkomsttagarna inte förbättras av höga skatter för andra. För en regering som ser höjd utbildningsnivå och ökad kompetens hos befolkningen som nödvändiga för tillväxt och sysselsättning borde höga marginalskatter vara bannlysta. Ericssonchefen Lars Ramqvist säger i en artikel i Dagens Nyheter i dag om Perssonplanen - jag ser att Göran Persson skrattar - "Perssonplanen förödande". Nya skattehöjningar tvingar exportindustrin att flytta utomlands. Vi riskerar att högutbildade tekniker och experter väljer bort Sverige. Ingvar Carlsson är fortfarande partiledare. Han kan göra en sista insats. Det är att dra tillbaka Perssonplanen innan det är för sent.

Herr talman! Jag skulle vilja hinna med några förtydliganden som gäller Persson-Carlsson-planen. Det ena handlar om 100 000 nya utbildningsplatser, vilket jag tycker är alldeles utmärkt. Vi har över en miljon människor här i Sverige som saknar gymnasiekompetens och som säkert skulle vilja ha det. Men det förutsätter också en ekonomisk trygghet som gör det möjligt för dessa människor att gå in i en utbildning. Jag tänker på människor som inte är så unga att de går i gymnasieskolan, bor hemma och blir försörjda av sina föräldrar. Jag tänker på människor i medelåldern och i övre medelåldern som behöver ha en höjning av utbildningsnivån, kompetensnivån eller vad man vill kalla det. Det måste finnas försäkringssystem eller studiestöd som ligger på en nivå som möjliggör detta. Där undrar jag hur ni resonerar. I dag ser det inte ut så. I dag har vi den situationen att på grund av nedskärningarna i a-kassa och de effekter detta har fått på studiestöden har människor, inte minst kvinnor, tvingats lämna utbildningsplatser. När man dessutom har genomfört försämringen att ta bort barntilläggen är det många som har fått lämna en utbildning som de väldigt gärna skulle vilja ha. I stället har de fått gå in i en passiv arbetslöshet. Det var det ena. Det andra som jag skulle vilja fråga Ingvar Carlsson om gäller den diskussion som nu äntligen förs bland litet fler om EMU-projektet. Det finns en växande kritik. Vi har framfört den länge, men nu börjar fler och fler röster höjas mot idén att ha en ekonomisk och monetär union för hela Västeuropa av just det skälet att man ser att planerna på att så strikt anpassa ländernas ekonomier kolliderar med det faktum att vi har stor arbetslöshet i de flesta länder. Man ser det som direkt kontraproduktivt att införa detta. Inte minst i den takt som man nu har tänkt sig. Jag har också hört att Göran Persson, som sitter här, har sagt någonting om att hade vi den rörligheten på arbetsmarknaden att en finsk bonde kunde byta jobb med en fransk vinodlare skulle detta möjligen vara bra. Men nu ser inte situationen ut så, och jag tror heller inte att den inom överskådlig tid kommer att se ut så. Allt fler ekonomer höjer kritiskt rösten, inte minst från andra länder, inte minst från Tyskland. Detta menar jag borde leda regeringen till att börja omvärdera synen på EMU. Jag skulle vara väldigt glad om jag kunde få några signaler i den här frågan. Som det är nu är vår kurs inställd på detta. Det skulle vara önskvärt om man gjorde en omorientering i den här frågan. Vi har ju velat att regeringen skall ta upp detta på regeringskonferensen. Det har vi inte fått gehör för ännu. Förhoppningsvis kommer en diskussion ändå inom de högre sfärerna av EU-politiken. Men de här frågorna skulle jag gärna vilja ha besked om.

Herr talman! Det går inte att få ytterligare 100 000 människor i utbildning utan att man också åstadkommer en lösning av den studiesociala frågan. Hur det skall gå till får vi emellertid återkomma till. När det sedan gäller EMU har jag upprepade gånger från denna talarstol klarlagt vad min, regeringens och det socialdemokratiska partiets uppfattning är, nämligen att vi skall ha så bra underlag som möjligt och så mycket fakta som det går att få om både ekonomin och vilka länder som kvalificerar sig innan vi tar ställning. Det som har hänt de senaste veckorna bara bekräftar att det har varit en klok linje. Beslutet skall slutligt fattas i denna riksdag. Därmed kan vi känna oss trygga i att vi har skapat en beslutsprocess i denna svåra och viktiga fråga som gör att vi på bästa sätt kan tillgodose Sveriges intresse. Jag observerade att Gudrun Schyman nu plötsligt har börjat åberopa ekonomer, när de börjar bli tveksamma till EMU. Jag har nog lärt mig att man inte bara i denna fråga, utan i de flesta frågor skall vara litet skeptisk till ekonomer.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Men eftersom jag vet att regeringen under så lång tid har tagit så oerhört stort intryck av vad just dessa ekonomer har sagt utgår jag från att ni också fortsättningsvis, när de nu ändrar uppfattning, tar intryck. Det var min utgångspunkt. Jag hoppas faktiskt att ni gör det och förstår att detta inte är något bra projekt. Problemet med detta projekt, Ingvar Carlsson, är ju att ni driver det som om vi hade fattat beslutet, innan vi har fattat beslutet. Det innebär att vi ändå får leva med verkningarna av någonting som ännu inte har beslutats. Det är ingen bra ordning. Det kommer att vara svårt att reparera skadorna. Ett nytänkande får man stilla bedja om, även om det blir byte på partiledarstolen. Min tid är ute - inte som partiledare, men i talarstolen - och jag vill tacka Ingvar Carlsson för de debatter som vi har haft och för det mycket konstruktiva samarbete som vi också hann bedriva under ett halvårs tid. Jag hoppas att den tillträdande partiledaren känner sig fri till sinnes och utan fördomar går in i ett konstruktivt arbete för att lösa våra gemensamma problem.

Herr talman! På 48 sekunder, som jag har kvar av min taletid, hinner man säga mycket. Jag skall inte använda tiden för att replikera Ingvar Carlsson utan för att tacka honom. Under vårt samarbete har jag lärt känna dig som en mycket rak person med ett starkt engagemang. Det är ganska lätt att ha att göra med sådana människor. Det innebär självklart inte att man får glömma sina egna värderingar. Du är ansvarskännande. Vi beundrar alla på vilket sätt du tog över efter den tragiska händelsen då Olof Palme mördades. Det var en svår stund för landet, för ditt parti och för dig personligen. När man för samtal med Ingvar Carlsson behövs det inte så mycket protokoll. Du har haft protokollsbekymmer med andra partier, men inte med oss, om jag säger så. Handslag har gällt och har räckt. Det uppskattar vi. Dessutom har du rötterna kvar. Det påverkar dig i utbildningspolitik och annat. Jag skall inte nämna några hemligheter. Du håller på Älvsborg i vått och torrt. Jag skall bara sammanfattningsvis säga att du är en parlamentariker i ordets bästa mening, som makten inte har förmått att deformera. Jag vill kvittera ditt tack för gott samarbete. God tur i fortsättningen!

Herr talman! Det skapas en god och vänlig stämning i slutet av debatten. Det är därför inte så lätt att börja ta upp det som jag hade tänkt säga. Men Ingvar Carlsson skulle väl tycka att det var märkligt om alla bara strök honom medhårs. Han skulle nog börja undra vad som hade hänt. Jag tycker att politisk pedagogik är väldigt intressant. Det är helt uppenbart att Ingvar Carlsson är mycket duktig på det. Det är alltså ett berömmande ord. Samtidigt fattar vi nog alla att han har bestämt sig för att på något sätt slå fast ute i det svenska folkhemmet att vi 1994 befann oss vid avgrundens rand. Det kom i dag, det kom förra gången, det kom förrförra gången. Om man började räkna de gånger detta sagts skulle det bli en försvarlig mängd. Svensken ute vid TV-apparater och vid radioapparater skall verkligen få klart för sig att när Ingvar Carlsson och Socialdemokraterna tog över, då befann vi oss vid avgrundens rand. Jag kan se att statsråd har fallit offer, och varför skulle då inte folk ute i stugorna ha fallit offer för detta? Innerst inne vet Ingvar Carlsson såväl som den nu nickande arbetsmarknadsministern att vägen till denna avgrund - om vi nu skall använda det uttrycket som Ingvar Carlsson använde - har beträtts i 25 år. Vi vet ju att ni gärna citerar Kjell-Olof Feldt i sådana här sammanhang. I ytterst av dessa dagar är t.o.m. Mona Sahlin fri att säga det. Man skall tydligen lämna regeringen för att våga tillstå det. Då blir det kanske fler som kommer att tillstå detta framåt mars, vad vet jag. Så är det ju. Det var inte 1994 som det gjordes något gigantiskt hopp och så stod sedan svenska folket vid någon sorts rand. Svensk ekonomi har ju misskötts och - för att inte använda de drastiska uttrycken - släppts i väg under 25 år. Jag kan inte heller låta bli att påpeka att Socialdemokraterna visade ju inte - bortsett från krisförhandlingarna - tillnärmelsevis den följsamhet mellan 1991 och 1994 som nu Centerpartiet visar visavi Socialdemokraterna. I stället stod ni där och kände er väldigt förnöjda och jublade över att den borgerliga regeringen behövde stöd någonstans ifrån, och så motades lystet nydemokraterna fram. Hur skulle det ha tett sig om fyrpartiregeringen hade vädjat om ert stöd när det gällde att sänka bidragsnivåer och försäkringsnivåer till 75 %? Lyssna nu vid TV-apparater och radioapparater! Ni kan väl ana vilka demonstrationer vi då hade att möta i Stockholmsregionen och annorstädes. Detta vill jag ha sagt, därför att jag inte tycker att det är bra att det skall befästas ute i stugorna att vi 1994 befann oss vid avgrundens rand. Ingvar Carlsson hade utsökta möjligheter 1991-1994 att se till att detta inte hade skett. Sedan gäller det framtiden. Det avslutande sjoket i Ingvar Carlssons tal var mycket intressant att lyssna på när han hade lämnat detta med avgrunden. Jag hoppas innerligt att förnyarna skall kunna ta över och att traditionalisterna skall komma litet i bakgrunden. Det är pedagogiskt skickligt gjort av Göran Persson att nu lägga fram Perssonplanen för att visa traditionalisterna vad som händer om de vinner. Det var naturligtvis pedagogiskt briljant gjort. Jag är helt övertygad om att det nu kommer att gå lättare för Göran Persson vid kongressen, och det har han säkert insett - han har ju varit skolminister. Jag önskar alltså ärligt att förnyarna skall kunna göra sig gällande. Människor måste få mer att säga till om själva när det gäller barnomsorg, skola, äldreboende, arbetstider osv. Det finns en kreativitet hos individerna, en unik förmåga hos var och en som vi måste ta till vara och som samhället behöver nyttiggöra sig. Jag tror, herr talman, att det tillhör den mänskliga konstitutionen att vilja råda mer över sin tillvaro än vad som hittills har varit fallet.

Herr talman! Jag skall också vara vänlig. Men först vill jag sammanfatta dagens debatt med att konstatera att den har visat regeringens oförmåga att föra in Sverige på en kurs som kan ge god tillväxt, fler företag och nya riktiga jobb. Socialdemokraterna hindras här av sin inre splittring. Partiledningen satsar nu på att blidka vänsterkrafter inom och utom partiet. Jag tror att det är ett missgrepp, Göran Persson. Att redan före den extra partikongressen göra eftergifter kan bara öka aptiten hos dem som vill vrida klockan tillbaka. Vi har nu genomlidit 15 månader av socialdemokratiskt styre. Ingvar Carlsson kan göra en sista insats för att kontrastera mot vad som har varit genom att dra tillbaka Perssonplanen. Men oavsett vilken sorti statsministern nu väljer vill också jag tacka honom för en långvarig och stor insats i svensk politik. Många är de områden som Ingvar Carlsson verkat på. Jag minns första gången som jag hade kontakt med Ingvar Carlsson - jag skötte då utbildningsfrågor inom SACO och Ingvar talet. Det var alltid rejäla tag. Vi kom upp till departementet med våra problem. Ministern lyssnade och förklarade politiska svårigheter med de lösningar som vi anvisade, svårigheter som jag antar fortfarande finns även i en annan roll. Men ministern lovade att återkomma med besked, och han gjorde det faktiskt också. Det var ett slags renhårighet som jag satte stort värde på och som jag även senare har mött och uppskattat på det politiska fältet. Jag hoppas verkligen, Ingvar Carlsson, att det skall finnas utrymme i samhällsarbetet även för en avgången partiledare och statsminister.

Herr talman! Jag kommer inte att medverka till att försöka dra tillbaka någon Perssonplan. För det första vill jag det inte, och för det andra kan jag det inte. Den planen är än så länge ett förslag till en socialdemokratisk partikongress, vilken är den instans som kommer att avgöra denna fråga. Jag känner mig väldigt trygg i förvissningen om att kongressen kommer att fatta kloka beslut. Även om jag återkommer och svarar på frågor vid frågestunderna i ytterligare några veckor vill jag ändå, eftersom det för mig är den avslutande partiledardebatten, uttrycka en uppskattning för att jag under så lång tid har fått vara med i Sveriges parlamentariska liv. Vi är inte alltid nöjda med det engagemang och intresse som vi kan skapa för riksdagens arbete, men det är ändå ett grundläggande faktum att det är i denna kammare som för landet de avgörande besluten fattas. Och jag känner stolthet över att jag under så lång tid har fått vara med i kammarens arbete.